Herr talman! Jag tror att det var tre år sedan vi senast hade en debatt om den kungliga hovstaten, närmare bestämt den 8 mars 1989. Catarina Rönnung försvarade då den dåvarande regeringens förslag om att öka anslaget med 11 %. Som argument använde hon bl.a. att de lågavlönade som arbetar på slotten måste få ordentliga lönehöjningar. Det kan man ju tycka också nu. Men enligt det föreliggande förslaget skall anslaget höjas med ytterligare ca 27 %, jämfört med budgetåret 1990/91. Med all nödvändig underdånig respekt undrar jag om det möjligen inte är så, att också kungahuset måste följa Rehnbergavtalet. Ett extra anslag under innevarande budgetår motiverades med ett ökat antal statsbesök. Varför ligger man då kvar på den högre nivån också nu? Jag undrar om man möjligen kan få en förklaring. Hur är det för övrigt med den kungliga produktiviteten och kostnadskontrollen? Kommer t.ex. hovleveranserna att behöva följa den planerade skärpta upphandlingsförordningen? Såvitt jag kan förstå av EES-avtalet betyder det att det här med kungl. hovleverantör blir någonting synnerligen tveksamt. Kungen är ju en statlig inrättning, och statliga monopol gillar man inte vare sig i EG eller i EES-avtalet, sägs det. Också de kungliga slotten får ett mycket stort påslag. Vi anser att det är väldigt viktigt att slå vakt om vårt gemensamma kulturarv, även i form av de kungliga slotten. Men som den nuvarande regeringens företrädare ofta och gärna brukar framhålla i alla möjliga sammanhang kunde det kanske vara bra med en viss konkurrens även på det här området. Vårt förslag innebär att pengarna lämnas över till kulturmiljövården, och att man där får prioritera mellan olika angelägna projekt och därefter lämna ut arbetsuppgifterna till den som mest effektivt kan utföra den nödvändiga vården av de kungliga slotten. Med det anförda vill jag yrka bifall till min meningsyttring, som finns fogad till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Riksdagen föreläggs nu ett förslag som av lagrådet har betecknats ''närmast som onödigt''. Lagrådet ifrågasätter också behovet och lämpligheten av att i den nu aktuella lagtexten särskilt ange att offrets låga ålder skall utgöra en försvårande omständighet. Det är alltså justitieutskottets betänkande i anledning av en proposition om sexuella övergrepp mot barn, som nu är föremål för kammarens behandling. Innan jag vidare utvecklar de reservationer som Socialdemokraterna har avgett, vill jag säga att det inte råder någon oenighet om det självklara i att det allmänna måste skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, såväl när gärningsmannen har använt våld eller tvång av något slag som i andra fall. Det goda syftet med regeringens förslag skall inte ifrågasättas, men de metoder som regeringen och utskottsmajoriteten anvisar leder inte till att barnen får ett bättre skydd. Offrets låga ålder skall enligt de allmänna reglerna i brottsbalken om straffmätning och påföljdsval beaktas. Det är mot den bakgrunden som lagrådet anser att en ändring av 1 och 4 §§ i kapitlet om sexualbrott är onödig. Frågan inställer sig också varför inte ändringen även skall omfatta de två mellanliggande paragraferna om sexuellt tvång resp. sexuellt utnyttjande. Varför behövs det inte någon lagändring på dessa punkter? Också Hovrätten över Skåne och Blekinge har uttalat sig emot att man skall införa begreppet låg ålder som en försvårande omständighet vid sexuellt utnyttjande av underårig. Hovrätten säger att ''det finns inget behov av det föreslagna tillägget och att det närmast framstår som egenartat att i en bestämmelse som avser skydd för underåriga särskilt nämna offrets låga ålder''. Det finns också några motioner i vilka man vänder sig emot regeringens förslag på den här punkten, dvs. ''låg ålder'' som rekvisit. Christina Linderholm och Karin Israelsson, Centern, samt Gullan Lindblad och Barbro Westerholm, Moderata samlingspartiet resp. Folkpartiet liberalerna har på goda grunder motionerat mot regeringens förslag. De stöder sig helt på det resonemang som lagrådet för om det onödiga i att genomföra den här lagändringen. Det finns också hos majoriteten i utskottet en stor tveksamhet till regeringens förslag och utskottets eget betänkande, bl.a. när det gäller begreppet låg ålder i 1 och 4 §§. Man är så osäker, från majoritetens sida, att man anser det som angeläget att effekterna av ändringen av lagstiftningen noga måste följas. Man anser att lämpliga lagstiftningsåtgärder måste övervägas om lagstiftningen leder till svårigheter i den praktiska tillämpningen eller till andra olägenheter. Varför skall en lagstiftning genomföras om man måste skapa sådana reservutgångar som majoriteten nu talar om? De farhågor som majoriteten uttalar är precis det resonemang som bl.a. lagrådet har fört kring det onödiga i att göra den här förändringen av de aktuella paragraferna. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1 i betänkandet. När det gäller reservation 2, skulle ett bifall direkt innebära en beställning hos regeringen av en straffskärpning för brottet sexuellt utnyttjande. Straffmaximum för sexuellt utnyttjande skulle alltså nå samma nivå som för våldtäkt. En enig riksdag har tidigare uttalat sig för att en översyn borde ske. Det är flera år sedan riksdagen enhälligt uttalade sig för att man borde ha samma straffmaximum för sexuellt utnyttjande som för våldtäkt. Det är därför närmast obegripligt att man inte nu tog chansen att korrigera lagstiftningen på den här punkten i propositionen i den riktning som det folkvalda parlamentet har uttalat sig för. Utskottsmajoriteten har i det här betänkandet egentligen samma uppfattning, nämligen att man borde höja straffmaximum. Det framgår av texten på s. 13 i betänkandet, där man -- trots att man tillstyrker propositionen utan höjning av straffmaximum -- skriver så nära ett avstyrkande av förslaget som man rimligen kan komma, utan att man därför avstyrker förslaget. I och med det öppnas ytterligare en reservutgång. Den i riksdagen som nu i omröstningen vill medverka till att riksdagen klart skall uppmana regeringen att återkomma med förslag om höjt straffmaximum för sexuellt utnyttjande bör nu ta chansen och rösta för reservation 2. Jag utgår i varje fall från att folkpartisten Olle Schmidt, som har motionerat i samma riktning, kommer att stödja den socialdemokratiska reservationen. I anslutning till propositionen har det också väckts ett antal motioner angående preskriptionstider när det gäller sexualbrott. Ganska många ledamöter har motionerat om väsentliga förlängningar av preskriptionstiderna. Jag tycker att det intressant att notera hur man motionerar och hur man röstar. Och jag konstaterar att från Ny demokratis sida har Söderberg är också med på motionerna.

Den här maximeringen till två år innebär också att preskriptionstiden för detta brott sänks. Det framstår som något egenartat att motionärer som klart har uttalat sig för väldiga förlängningar av preskriptionstiderna nu riskerar att rösta på ett sådant sätt att man medverkar till en förkortning av preskriptionstiderna för sexualbrott. Denna insikt borde leda till ett stödjande av reservationen 2 för att undvika en sänkning av preskriptionstiden för det aktuella brottet från fem år till två år. Jag uppmanar motionärer och andra som är intresserade av förlängda preskriptionstider att stödja reservation 2, till vilken jag yrkar bifall. Jag avslutar mitt anförande med att ställa några frågor till majoritetsföreträdaren: Varför är det så viktigt att genomföra onödiga lagändringar som kan leda till svårigheter i dömandet? Ändringarna är dessutom inkonsekventa. Varför är det så viktigt att negligera riksdagens tidigare uttalande om att straffmaximum för sexuellt utnyttjande bör vara detsamma som för våldtäkt? Varför är det så viktigt att lagstifta på ett sådant sätt att preskriptionstiden kortas från fem till två år för sexuellt utnyttjande? Och den sista frågan vilken måste intressera Moderaterna alldeles särskilt: Varför bryr sig utskottsmajoriteten inte om lagrådets uppfattning i den här frågan? Lagrådet säger ju att denna lagstiftning är onödig.
Herr talman! Det är justitieutskottets betänkande nr 7, som behandlar bl.a. sexuella övergrepp mot barn, som vi nu har börjat diskutera. De ändringar som regeringen har föreslagit, och som utskottet tillstyrker, syftar bl.a. till att stärka skyddet för barn och ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang. De syftar också till att i strafflagstiftningen ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp. 1984. I januari år 1989 upprättades en PM i departementet, som utmynnade i vissa förslag till lagändringar efter bl.a. uttalanden här i riksdagen och efter ett antal motioner. Dels gällde det gränsdragning mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Dels gällde det skillnaden i straffskalan mellan sexuellt umgänge med barn och sexuellt umgänge med syskon. Det lämnades också vissa andra förslag, som bl.a. syftar till att markera det allvar med vilket sexuellt övergrepp mot barn måste ses. Propositionen, som ligger till grund för betänkandet, bygger på departementspromemorian och remissbehandingen av densamma. Förslagen syftar alltså, som jag nyss nämnde, bl.a. till att stärka skyddet för barn och ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang och till att även i strafflagstiftningen ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp mot barn. Offrets låga ålder förs nu in som en omständighet, som skall beaktas särskilt vid bedömandet av om ett sådant brott är grovt. En sådan omständighet föreslås även vid betraktande av våldtäkt vara om den som begått gärningen visat särskild hänsynslöshet. Herr talman! Enligt gällande bestämmelse skall man, vid bedömandet av om en våldtäkt varit grov, särskilt beakta om våldet varit livsfarligt eller om den som har begått gärningen har tillfogat offret allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild råhet. Som grovt brott skall även sexuellt utnyttjande av underårig räknas, om den som har begått brottet har handlat särskilt hänsynslöst. Regeringsförslaget, som utskottet tillstyrker i betänkandet, tillför offrets låga ålder som en omständighet som kan kvalificera gärningen som grov. Göran Magnusson stöder sig i sitt anförande helt på att lagrådet har haft vissa invändningar. Man påpekar bl.a. att det finns två åldersgränser i brottsbalken, nämligen 18 år och 15 år, i nuvarande 6 §. Lagrådet anför att det kan skapa osäkerhet om till vilken i kapitlet angiven åldersgräns offrets låga ålder skall relateras. I utskottet har vi diskuterat detta och haft viss förståelse för vad lagrådet har anfört. Men precis som justitieministern anser vi inte att den farhågan väger så tungt att den skulle utesluta den mycket viktiga markeringen låg ålder. Vi utgår ifrån och anser att domare och nämndemän i varje enskilt fall på ett riktigt sätt kan tolka vad uttrycket låg ålder betyder. Mörkertalet när det gäller övergrepp mot barn och ungdomar är mycket betydande. Trots att antalet anmälda fall har ökat högst betydligt visar många undersökningar och väldigt många rapporter att det är fråga om ett skrämmande mörkertal. Vi vet också att ett barn som blivit utnyttjat sexuellt oftast känner sig medansvarigt och att problemen växer och blir ännu större och svårare, om barnet sedan inte heller blir trott eller om man inte kan ingripa, t.ex. beroende på att brottet har blivit preskriberat. Därför kommer vi att begära en översyn av preskriptionstiderna, vilket jag skall återkomma till. Många barn och ungdomar far illa, och det är vår skyldighet att göra allt vad vi kan för att värna, skydda och hjälpa dessa utsatta ungdomar. Det är även mot den bakgrunden ytterst viktigt att markera hur allvarligt utskottet ser på sexualbrott och på sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservation 1 under mom. 1 i hemställan. När det gäller reservation 2 om sexuellt utnyttjande under mom. 2 i hemställan, yrkar jag även här bifall till utskottets skrivning och avslag på reservationen, och jag gör det av bl.a. följande skäl. I nuvarande paragraf om sexuellt utnyttjande föreskrivs straffansvar för den som förmår någon till sexuellt umgänge genom att otillbörligt utnyttja att personen i fråga är psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd. Högsta domstolen har fastslagit att uttrycket ''förmår'' kräver att gärningsmannen varit aktiv fysiskt eller psykiskt för att det sexuella umgänget skall bli av. Regeringsförslaget innebär att straffansvar föreskrivs för den som har sexuellt umgänge med person genom att utnyttja att denna lider av psykisk störning. Detsamma föreslås gälla om offret befinner sig i vanmakt eller i annat hjälplöst tillstånd. Det sistnämnda, herr talman, är inte den minst viktiga förändringen. Vi har alla kunnat läsa om eller hört talas om hur unga flickor, som har varit för berusade för att freda sig, har blivit sexuellt utnyttjade, ibland av flera män och ibland med kroppslig skada som följd, där de unga flickornas liv faktiskt har varit i fara. Jag vill slutligen, herr talman, ta upp frågan om preskriptionstiderna för sexualbrott som riktar sig mot barn. Göran Magnusson påpekade i sitt inledningsanförande att preskriptionstiderna kan komma att förkortas. Detta anser inte heller utskottet vara en riktig väg. Vi vet ju att barn många gånger har mycket svårt att föra sin talan. Vi vet att det ofta dröjer ända upp i tonåren eller rent av ännu längre innan ett barn som har varit utsatt för sexuellt övervåld kan berätta om sin vånda. Det onda visar sig som regel på ett helt annat sätt. Det kan vara genom skolk, dåligt uppförande, oro, depression eller liknande. Små barn kan ha djupa depressioner. Denna vetskap har utmynnat i att utskottet har bett om en särreglering i vissa fall. Vi har noterat effekterna i preskriptionshänseende i ändringen av 6 kap. 2 och 3 §§. Därför efterlyser vi en översyn av gällande regler såvitt rör 6 kap. brottsbalken om sexualbrotten när det gäller preskriptionsbestämmelserna. Man kan naturligtvis pröva olika vägar, men översynen bör ha syftet att de nuvarande åtalspreskriptionstiderna förlängs. Och översynen kan naturligtvis även omfatta annan brottslighet om det av systematiska skäl bedöms lämpligt. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga motioner och reservationer. Jag skall mycket kortfattat även besvara de frågor som Göran Magnusson ställde. Jag anser inte att denna förändring är onödig. Jag anser att det är en mycket tydlig markering och viljeinriktning att föra in barns låga ålder som ett särskilt allvarligt kriterium att ta hänsyn till vid domsförhandling. Preskriptionstiderna har jag redan berört.

Och det är förödande för många ungdomar att först bli förrådda och utsatta för sexuella övergrepp i ungdomen och sedan kanske inte bli trodda eller råka ut för att ingen kan göra något åt det som har hänt därför att tiden har gått ut.
Herr talman! Jag vill först beträffande frågan om att samhället måste markera sin inställning och klart ta barnens parti i dessa sammanhang återigen understryka att det inte råder någon oenighet om detta. Diskussionen behöver därför inte uppehålla sig vid mörkertal och annat, eftersom vi är överens om att en rad insatser skall göras i detta sammanhang. När man argumenterar för en förändring beträffande låg ålder har man ju missat själva poängen i resonemanget, nämligen att denna ändring är onödig och inte leder till att domstolarna på något annat sätt ser på frågan vilket straff som skall utmätas och vilka andra insatser som skall göras. Detta tycker jag mer är att betrakta som ett sätt att markera ett slags politisk handlingskraft. Men i realiteten innebär detta inte att barnen får ett ökat skydd. Däremot kan möjligen politikerna känna sig mer tillfredsställda med sitt arbete. Men jag tycker inte att lagstiftningen skall användas till denna typ av aktiviteter. Jag har gett Birgit Henriksson ett exemplar av mina frågor så att hon kan läsa dem. Och jag vill peka på att frågan varför man inte går på utskottets tidigare resonemang om straffmaximum för sexuellt utnyttjande är obesvarad. Birgit Henriksson svarade inte heller på frågan varför man inte bryr sig om lagrådets uppfattning i dessa sammanhang. När det gäller begreppet låg ålder är det angeläget att lyfta fram ett par saker. Både justitieministern och andra säger att det är svårt att definiera vad låg ålder är i förhållande till de åldersgränser som redan finns i lagstiftningen. Det är det ena resonemanget som man kan föra. Det andra resonemanget är att om det är så viktigt att införa begreppet låg ålder, undrar jag varför det skall föras in i endast två av de fyra paragrafer som är aktuella. Och varför skall låg ålder inte föras in när det gäller t.ex. misshandelslagstiftningen? Där är det uppenbarligen på det sättet att man skall förlita sig på brottsbalkens bestämmelser när det gäller straffmätning och påföljdsval. Dessa bestämmelser är, precis som lagrådet säger, tillräckliga för att låg ålder eller andra omständigheter, särskilt skyddslöst eller värnlöst barn, skall kunna beaktas när man bedömer om ett brott är grovt eller ej. Det är alltså en helt onödig lagstiftning som man här inför. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag tycker att det är något egenartat att med sådan emfas tala för en förlängning av preskriptionstiderna och sedan starkt tillskynda ett beslut som innebär en förkortning av preskriptionstiden vid visst sexualbrott. Jag tycker alltså att det är en mycket märklig uppläggning när det gäller det politiska agerandet.

Herr talman! Jag tycker att jag var mycket tydlig när jag beskrev bakgrunden och talade om varför vi ansåg att kriteriet låg ålder var så viktigt. Ibland är det nödvändigt att ge tydliga hänvisningar och riktlinjer i fråga om hur den lagstiftande församlingen har tänkt sig handhavandet. Jag är fullt övertygad om att man i domstolar väl har förstått särskilt vad begreppet låg ålder kan innebära. Göran Magnusson frågar varför det är så viktigt att lagstifta så, att preskriptionstiden kortas. Jag har redan i mitt inledningsanförande påpekat att det var viktigt att lagstifta nu för att visa en viljeinriktning, för att visa hur allvarligt vi ser på dessa saker. Samtidigt får vi, Göran Magnusson, en total översyn av samtliga preskriptionstider här och eventuellt en förlängning -- som de facto kan bli resultatet av denna översyn. Dessa saker tycker jag alls inte är motstridiga. Det står t.o.m. att vi vill ha en skyndsam översyn. Varför bryr sig varken regeringen eller utskottsmajoriteten om lagrådets uppfattning? Det är den fjärde skrivna frågan till mig. Ja, Göran Magnusson, det är precis det som jag har förklarat. Jag har ju sagt att vi i utskottet har bedömt kriteriet låg ålder som oerhört viktigt. Vi vet i dag att mörkertalen är mycket stora. Det är ju många unga människor som drabbas. Därför har vi velat fästa särskild uppmärksamhet på de här kriterierna.

Herr talman! När det gäller preskriptionstiden för brottet sexuellt utnyttjande är det själva gradindelningen av brottet, utan att straffmaximum höjs, som leder till denna inkonsekvens. Justitieutskottet har uttalat sig för en höjning av straffmaximum, i nivå med vad som gäller för våldtäktsbrott. Därmed kunde inte nuvarande situation för majoriteten undvikas, nämligen att man talar för förlängda preskriptionstider samtidigt som preskriptionstiden i visst fall kortas. Så till frågan huruvida man bryr sig om lagrådet eller ej. Faktum är att man inte bryr sig om vad lagrådet säger. Man driver igenom förslaget om låg ålder. Men samtidigt har man tagit så pass mycket intryck av debatten att man öppnar den utgång som jag tidigare har talat om. Om lagstiftningen leder till svårigheter i den praktiska tillämpningen, alltså till olägenheter -- man måste ju följa vad som här gäller -- måste lämpliga lagstiftningsåtgärder vidtas. Det är väl en utomordentligt svag grund för riksdagen när det gäller att fatta beslut om lagändringar. Man måste alltså för den ändring som skall göras gardera sig med sådana fallskärmar att majoriteten med i viss mån bibehållet politiskt anseende kan komma ifrån en felaktig lagstiftning. Varför skall inte begreppet låg ålder föras in i de andra paragraferna? Varför behöver det inte finnas med i exempelvis lagstiftningen om misshandel? Birgit Henriksson säger att riksdagen vill ge tydliga anvisningar beträffande begreppet låg ålder och offrets person. Ja, men det har riksdagen gjort i samband med den nyligen utförda revisionen av bestämmelserna om straffmätning och påföljdsval. I det sammanhanget skall just låg ålder beaktas. Dessutom finns det ett utslag från högsta domstolen. För bara någon månad sedan gjorde högsta domstolen, just med hänvisning till de bestämmelserna i brottsbalken, en straffskärpning. Jag tror att det gällde misshandel av ett litet barn. Man utgick från barnets låga ålder, särskilda skyddslöshet m.m. Jag vidhåller att det här är en onödig lagstiftning. Barnets situation förbättras inte. Möjligen tillfredsställer denna lagstiftning en eller annan politiker med tanke på dennes anseende i och med att vederbörande kan peka på de förändringar här som vi har gjort. Men i sak betyder dessa förändringar alls inte särskilt mycket -- för att inte säga att de betyder noll och ingenting. Det väsentliga verkar vara att man vill peka på att riksdagen faktiskt har gjort någonting. Men jag tycker inte att lagstiftningen skall användas på det sättet. Denna skall i stället utformas på ett sådant sätt att ändringar görs när sådana verkligen behöver göras.

Herr talman! Jag anser att jag har besvarat Göran Magnussons frågor. Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i den här debatten. Göran Magnusson säger att vi garderar oss med fallskärmar när vi begär en översyn. Jag tycker nog att det tvärtom är klokt att göra det -- och kanske vore det klokt av riksdagen att göra det fler gånger -- speciellt som det här är ett relativt okänt område. Mörkertalen är ju mycket stora. Dessutom är det under de senaste åren som många av de här fallen och den här utvecklingen har blivit kända. Mot den bakgrunden är det ibland klokt att göra en revision, något som inte skall behöva vara alltför besvärligt. Sedan vill jag säga att jag inte riktigt förstår Göran Magnussons resonemang i slutet av sitt förra inlägg. Han sade ju att lagstiftningen inte innebär några förändringar, att man därmed inte har åstadkommit någonting. Men i så fall förstår jag inte, Göran Magnusson, varför socialdemokraterna inte kan bifalla förslaget. Det borde ju vara totalt ofarligt från allas synpunkt. Jag tror, som sagt, inte att vi kommer längre i den här debatten. Vi är alltså inte överens på denna punkt. Jag har redovisat utskottets resonemang. Med detta är debatten slut för min del.

Herr talman! Jag tycker att Berit Henriksson på ett utmärkt sätt har redovisat utskottets syn på den här frågan. Därför skall jag inte säga allt det som jag hade tänkt ta upp här. Däremot vill jag något bemöta Göran Magnusson, som tycker att vi har så bråttom med att vidta -- som han säger -- onödiga åtgärder. Den här propositionen har det faktiskt varit mycket angeläget att ta ställning till. Det hindrar inte att lagstiftningen växlar, att farten växlas upp så småningom. Men jag tror inte att det hade varit lyckligt att vänta eller att skicka tillbaka propositionen. De barn som råkar ut för de problem som det här är fråga om blir allt fler. Därför är det viktigt att vi vågar ta ställning. Själv har jag tyckt att begreppet låg ålder är en synnerligen bra insats när det gäller den aktuella lagparagrafen. Jag har nämligen jobbat väldigt mycket med barn som har blivit utsatta för incest när de var små. Det finns faktiskt advokater och domare som inte har klart för sig att små barn som inte kan tala om sina problem kanske far ännu mera illa än större barn, som faktiskt så småningom kan tala för sig. Det är ganska stor skillnad mellan en fjortonårig flicka eller pojke och en fyraårig flicka eller pojke. Visst kan det, som lagrådet invänder, vara svårt att bedöma vad som är låg ålder. Jag tror ändå att det är viktigt att vi politiker ger de dömande domarna eller advokaterna som skall försvara de här barnen ytterligare vägledning. Det gäller då den attityd som vi skall inta till dessa saker, dvs. att det är fråga om allvarliga brott. Justitieutskottet har tagit ställning till frågan om tiden för åtalspreskription skall förlängas. I dag gäller att ingen påföljd får ådömas med mindre den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet inom viss bestämd tid. Denna tid är enligt 35 kap. 1 § brottsbalken tio år från det brottet begicks, om det svåraste straffet för gärningen är högre än två års fängelse men inte överstiger åtta års fängelse. Alla brott i brottsbalken med denna straffsats har samma preskriptionstid. Det förekommer inga särregleringar. I skattebrottslagen har man dock valt att införa särskilt anpassade preskriptionstider. Justitieutskottet vill inte förkasta ett förslag som innebär en särreglering även i brottsbalken. För vissa brott måste annan preskriptionstid komma i fråga. Speciellt vad gäller sexuella övergrepp finns en risk att brottet inte uppdagas förrän offret nått vuxen ålder. Det är oerhört viktigt att komma ihåg hur fort tiden går och hur lång tid det tar, för barn liksom för vuxna, att bearbeta känslor och inträffade händelser. Det utsatta barnet talar av rädsla inte om vad som har skett. Först som vuxen kan skuldkänslorna bearbetas och det är möjligt att öppet tala om den vuxnes missbrukande av förtroende. Utskottet har därför förordat en översyn beträffande preskriptionstiden för sexualbrott i 6 kap. brottsbalken. Därför vill jag säga till slut att det är viktigt att barnens värnlösa situation särskilt uppmärksammas vid brott som våldtäkt samt sexuellt utnyttjande av underårig. Där är jag övertygad om att vi har hela riksdagen bakom oss.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
Herr talman! Får jag först återigen peka på att delar av det här förslaget innebär en förkortning av preskriptionstiderna. Om det blir en förlängning vet vi först efter det att man har studerat frågan i utredningen och sett vilka överväganden som kan göras. Jag tycker fortfarande att det är mycket egenartat att man förkortar preskriptionstiden samtidigt som man talar om att den egentligen bör förlängas. Det handlar inte om en förlängning på ett eller annat år, utan motionärerna talar om 20-- Eftersom jag hävdar att lagstiftningen inte ändrar någonting, kunde jag naturligtvis säga att det inte spelar någon roll om vi bifaller förslaget eller ej. Men poängen i Socialdemokraternas resonemang, och det som stöds av lagrådet och flera andra remissinstanser, är att man inte skall genomföra den här typen av lagstiftning. När man säger att Socialdemokraterna kan biträda förslaget för att det inte spelar någon roll, tycker jag att man egentligen slår spiken i kistan i denna fråga. Om en lagstiftning i praktiken inte spelar någon större roll, är det uppenbart att man skall avstå från att över huvud taget genomföra den. Att det sedan finns problem kring arbetet med lagstiftning rörande sexuella övergrepp mot små ban tror jag att vi från Socialdemokraternas sida är de första att hålla med om. Men man löser inte det problemet genom den här typen av vad jag skulle kunna kalla symbollagstiftning. Det är andra insatser som skall till, bl.a. utbildning av juridisk personal; domare, polispersonal, åklagare. Socialdemokraterna har i annat sammanhang föreslagit att domstolsverket skall få 5 milj.kr. mer i utbildningspengar. Det kanske vi kan få majoritet för i riksdagen efter den här debatten. Det är på de områdena som insatserna från samhällets sida i första hand skall göras, inte genom att göra symboliska förändringar i lagstiftningen. Får jag återigen fråga: Hur skall domstolarna bedöma den omständigheten att låg ålder skall beaktas vid våldtäkt men inte vid sexuellt utnyttjande? Det blir konsekvenserna av den lag som majoriteten nu är bredd att genomföra. Hur skall domstolarna tolka det förhållandet? Får jag också till sist om preskriptionstiderna säga att de som vill ha längre preskriptionstider bör stödja reservation 2. Den leder till ett bättre förhållande på det här området och dessutom till ett direkt uttalande från riksdagens sida till regeringen om att man skall höja straffmaximum för sexuellt utnyttjande. Själva ärendet har bäring på det mycket tragiska sexualbrott som begicks uppe i Norrland mot en redlöst berusad flicka. Det finns anledning att riksdagen nu ser till att få en lagstiftning som vad gäller straffmaximum är i samklang med människors rättsuppfattning.
Herr talman! Jag tyckte nog att Göran Magnusson till en del replikerade Birgit Henriksson också. Jag tycker likafullt inte att det ligger någon motsats i det som vi talar om. Man kan både ta med olika saker i den lagtext som finns nu och utbilda människor. Jag har själv motionerat om mer utbildning vad gäller incestfrågorna bland all sådan personal som kan tänkas ha med sådana frågor att göra. Men det är inte det som vi diskuterar i dag. Det kommer vi tillbaka till så småningom, när vi skall besluta om andra delar av propositionen. Jag hävdar fortfarande att det är oerhört viktigt att vi till vissa delar gör de dömande uppmärksamma på vad som gäller och vad som skall gälla. Preskriptionstiden är det oerhört viktigt att man ser över snarast. Jag tror ändå att det som sägs i utskottets betänkande är korrekt och att det till fullo kommer att tillgodose de behov som finns för närvarande. Sedan är det ingenting som hindrar att vi fortsätter att jobba med de här frågorna. Men jag tror inte att vi skall skjuta på det här beslutet ännu längre utan att göra någonting. Det är viktigt att vi åtgärdar det som finns att åtgärda just nu, att vi fortsätter arbetet och tar upp frågan igen. Jag tror inte att det finns någonting som hindrar det.
Herr talman! Får jag först konstatera att för utskottsmajoriteten betyder lagrådets synpunkt ingenting i den här frågan. Det är helt enkelt bara att köra över den. Lagrådet har inte haft någon uppfattning om att detta skulle var rätt eller fel ur någon slags allmän synpunkt, utan man säger att lagändringen är onödig, olämplig och att den ställer till besvär. Det var därför jag frågade Liisa Rulander varför man inte i de mellanliggande §§ 2 och 3 skall göra samma förändring om låg ålder. Det är väl lika angeläget att ett skyddslöst, värnlöst barn som utsätts för sexuellt utnyttjande har samma skydd i lagstiftningen som det barn som utsätts för exempelvis våldtäkt.
Herr talman! Det är ganska stor gradskillnad mellan våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Enligt lagrådsremissen skulle det alltså vara onödigt att göra denna förändring av lagen. Det är uppenbart att det inte är onödigt eftersom man fortfarande dömer utifrån felaktiga premisser. Det är därför man måste ta in formuleringen om låg ålder. Det uppfattas inte alltid att barn kan var olika i olika åldrar.

Herr talman! Sexuella brott mot barn är, efter mord och dråp, ett av våra grövsta brott. De kan klassificeras som stöld av en barndom. Sexuella övergrepp mot barn är kanske också de mest tabubelagda brott som finns. Både pojkar och flickor drabbas. Barn tillhör en svag grupp i samhället. De har få eller inga möjligheter att själva hävda sina intressen och att påverka sin situation. De är ofta helt beroende av närstående och andra vuxna. Men barn har trots sin hjälplöshet samma inneboende värdighet och värde som övriga medlemmar i samhället och samma okränkbara rättigheter. Den faktiska förekomsten av barnmisshandel och sexuella övergrepp är helt okänd. Olika undersökningar från skilda länder under de senste tio åren visar att 5--15 % av alla kvinnor och 3--8 % av alla män före 18 års ålder har varit utsatta för påtvingad sex av en vuxen. 15 år med 80 %. Offren var både flickor och pojkar. 90--95 % av förövarna var en person som barnet kände väl. Om man antar att det i en oselekterad befolkning av vuxna är ungefär 10 % som utsatts för sexuellt våld, så är antalet avsevärt mycket högre i en population med t.ex. prostituerade kvinnor. Av flickorna på Malmskillnadsgatan här i Stockholm har nästan alla varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. I gruppen psykiskt långtidssjuka kvinnor intagna för psykiatrisk vård finns en mycket hög frekvens av sexuella övergrepp, 40-- 60 %. Ser vi på gruppen hetsätare och anorektiker, finner vi också där ett ganska skrämmande högt antal sexbrottsoffer, ca 50 %. Lidandet är således inte avslutat i och med att övergreppet upphör för personen som varit offer. Dessa offer bär med sig ärr i psyket under resten av sina liv. Det är vanligt, som jag redan varit inne på, att de utvecklar ett självdestruktivt beteende, får psykosomatiska problem, trassliga relationer och problematisk sexualitet. I den så kallade Eskilstunamodellen, som funnits sedan 1982, finns en särskild grupp som arbetar för att snabbt och skonsamt hjälpa barn som utsatts för sexbrott och andra våldshandlingar. I gruppen ingår polis, åklagare, socialsekreterare, barnpsykolog, läkare, kurator, vuxenpsykolog och personal från frivårdsmyndigheten. Många bevis finns för att gruppens arbete lyckats mycket väl. Där samarbete finns mellan myndigheter blir sexbrotten synliga, och man kan hjälpa framför allt de drabbade barnen i ett tidigt skede. Det har tyvärr visat sig att offret i dag ofta blir sämre behandlat av rättsväsendet än den brottsmisstänkte. Det budskap som samhället många gånger ger barn som utsatts för övergrepp är att det verkar vara en grövre handling att anklaga någon för ett brott än att utsätta någon för ett brott. Det är en katastrof för ett barn, då en incestmisstänkt förälder eller annan som begått brott mot barnet frias i domstolen. Ändå händer det så ofta. Rättsväsendet och andra instanser som möter barn som far illa behöver få mer kunskap om hur barn som är offer för sexuella övergrepp skall tas om hand. Såväl utredare som beslutsfattare på alla nivåer, inkl. domstolar, måste ha kunskaper för att kunna tolka brottsberättelser från barn för att rätt kunna hantera dem. Det borde vara tillräckligt med det ofta livslånga psykiska, fysiska och sociala trauma många fått genom att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Att sedan också se att samhället tillåter förövaren att gå fri från straff, för att det gått några år mellan brottet och anmälan, är ett oerhört svek mot offren. Samhället har hitintills inte prioriterat bekämpningen av sexuella övergrepp av barn. Trots detta har Sverige generellt sett ändå en bra lagstiftning för barn. Både barn och vuxna har fått en starkare rätt som brottsoffer. De har t.ex. rätt till målsägandebiträde. I jämförelse med tidigare gällande bestämmelser om sedlighetsbrott innebär de nu gällande bestämmelserna ett ökat skydd för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp. På en viktig punkt är det emellertid av stor betydelse att få till stånd en ändring i lagstiftningen. Detta gäller preskriptionstiderna vid incestbrott. Jag är en av de motionärer som har åberopats inledningsvis här i dag. I dag går de flesta incestbrottslingar fria. 6 kap. i brottsbalken preskriberas när det gäller avkomling efter fem år och när det gäller syskon efter två år. De barn som utsätts för sexuella övergrepp hinner i de flesta fallen inte tala om vad som har skett, innan preskriptionstiden är ute. De måste få ord för vad de vill berätta, innan vi vuxna begriper vad de vill förmedla. Det betyder att de med den nuvarande lagstiftningen ofta inte kan få full upprättelse och ekonomisk hjälp att söka adekvata terapiformer. De förlorar rätten till skadestånd. Jag är glad för den positiva skrivning som justitieutskottet har gjort i betänkandet om en översyn av preskriptionstiden för incestbrott. Jag kan i fjärran se en ljusning för de incestdrabbade barnen, även om vägen till en total förbättring av deras situation ännu syns ganska lång. Herr talman!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

Herr talman! Efter Margareta Viklunds mycket engagerade inlägg är det inte mycket jag har att tillägga. Jag vill bara ytterligare understryka det väsentliga i att man förutsättningslöst gör en översyn av preskriptionstiderna. Preskriptionstiden skall kanske inte räknas från den dag handlingen skedde, eftersom det ibland är mycket svårt att veta vid vilken ålder barnet utsattes för sexuellt övervåld. Kanske skall preskriptionstidens utgång i stället anknytas till åldern -- när offret fyller 25, 30 eller 40. Det är just den översynen som vi vill ha, för det är bl.a. detta vi tycker är väsentligt.
Herr talman! Det är möjligt att vi för stunden har tömt ut det här ämnet och att det inte är meningsfullt att diskutera längre. Jag har inte heller mycket att invända mot Margareta Viklunds engagerade inlägg, men jag vill ändå säga att det här lagstiftningsärendet inte undanröjer några av de problem och svårigheter som Margareta Viklund talar om. Utgångspunkten för mina inlägg i den här debatten har ju varit att de lagändringar som vi Socialdemokrater har reserverat oss mot är onödiga. I fråga om preskriptionstiderna uppstår då den situationen, förmodar jag, att både Margareta Viklund och Birgit Henriksson kommer att rösta på ett sådant sätt att preskriptionstiden förkortas, samtidigt som man talar om förlängning. Birgit Henriksson gör en nyansering av saken och vill ha en förutsättningslös utredning. Detta innebär såvitt jag förstår att Moderaterna också kan se framför sig att det faktiskt inte behövs några förändringar av preskriptionstiderna, för i annat fall är ju utredningen enligt mitt sätt att se inte förutsättningslös. Jag tycker alltså att det är fel om företrädarna för riksdagsmajoriteten efter att ha drivit igenom onödiga lagändringar reser hem var och en till sin valkrets och säger att nu har de ökat skyddet för barn när det gäller sexuella övergrepp genom att göra ändringar i lagstiftningen. I realiteten har man inte gjort någonting, utan man får i stället rikta in sig på andra insatser, exempelvis utbildning för den personal som handlägger de här frågorna, upplysning rent allmänt och förebyggande arbete. Jag ser fram emot det stöd som jag kan få för Socialdemokraternas inställning att det måste till ökade anslag för utbildning. Man kan då använda dem också på det här området.
Herr talman! Jag är väl medveten om att det förslag som justitieutskottet har lagt fram inte löser alla de problem som finns på området. Men jag tycker ändå att förslaget är att gå en bit på vägen. Jag anser, och jag ville påpeka det också i mitt huvudanförande, att problemet är så stort, så vidsträckt och så djupt att det fordrar inte bara ändring av lagen utan också en annan inställning, en annan attityd. Framför allt fordrar det utbildning av dem som handlägger ärenden som rör barn, så att vi lär oss att tolka deras språk. Jag ser, som jag sade tidigare, att det justitieutskottet nu föreslår ändå är en bit på vägen mot en ännu bättre lösning. Jag är glad att den här frågan har kommit upp i riksdagen, för den behöver väckas och belysas på många olika sätt.
Herr talman! Jag vill bara ha en kort replik till Göran Magnusson. När jag sade att jag vill ha en förutsättningslös utredning, hänvisade jag faktiskt till hur man kan lösa frågan om den längre preskriptionstid som det också talas om i texten. Jag talade om ifall man skulle räkna antalet år från brottets begående eller ifall man skulle räkna tiden från en viss åldersgräns. Det var detta jag menade, icke att det kan stanna vid de lägre kriterier som Göran Magnusson talade om.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan. I detta betänkande är Socialdemokraterna och utskottsmajoriteten överens om det mesta. Det finns en punkt där vi avviker. Det gäller anslaget till ekobrottsutbildning för åklagare. I budgetpropositionen tonar justitieministern ner kampen mot ekobrottsligheten. Vårt förslag att lägga 1,5 miljon extra på ekobrottsutbildning för åklagarna är en markering av hur viktigt vi anser detta vara. Ekobrott är en djupt skadlig verksamhet i samhället. Det konstateras också i utskottsbetänkandet. Speciellt nu i en lågkonjunktur känner de seriösa företagen av när de skall konkurrera med företag som bedriver oseriös verksamhet. Detta har man också sett inom näringslivet. Det har kommit allt tydligare signaler från näringslivet att vi måste stävja ekobrottsligheten. Det verkar som om det blev en överraskning för justitieministern, att det var så pass starka känslor även i näringslivet mot ekobrottsligheten. Det är en lönsam verksamhet för samhället att bekämpa ekobrott. Bara i mitt hemlän tar man in 100 milj.kr. till staten varje år. Pengarna hamnar dock inte på polisens eller åklagarnas konton, utan de går in i statskassan. Därför ser vi det som ytterst angeläget att åklagare och andra befattningshavare inom rättsväsendet är väl utbildade för att klara de svåra utredningsuppgifter de har när det gäller ekobrott. Jag yrkar än en gång bifall till reservationen.

Herr talman! Med anledning av det som Bengt Ola Ryttar sagt skall jag kommentera den del av föreliggande betänkande som behandlar den ekonomiska brottsligheten. Denna brottslighet är mycket allvarlig. I sina nyare former äventyrar den mycket viktiga intressen. Påståenden om att den ekonomiska brottsligheten enbart drabbar det allmänna och inte enskilda människor är felaktiga. I ett större perspektiv förhåller det sig självfallet på det sättet att ekonomiska brott som riktas mot stat eller kommun ytterst slår tillbaka mot enskilda individer, inte minst i deras egenskap av skattebetalare. Ekonomiska brott innebär många gånger också att brottslingen skaffar sig konkurrensfördelar. En näringsidkare som sköter sin affärer på ett hederligt sätt blir ett offer för den ekonomiska brottsligheten, när han konkurreras ut av en annan näringsidkare som använder sig av olagliga metoder. Man får inte tro att ekonomiska brott bara är skattefusk. Den typ av ekonomisk brottslighet som består i olika former av bedrägeribrott, förskingringsbrott, konkursbrott och trolöshetsbrott är väl så viktig i sammanhanget. I dessa fall är det just enskilda individer och företag som drabbas mest. Den ekonomiska brottsligheten genererar en mängd andra brott, inte sällan hot, misshandel och mord. Den som studerat den grövsta ekobrottsligheten vet att utpressare och torpeder härjar friskt i de här sammanhangen. När det är riktigt stora pengar med i bilden finns det fler personer än man tror som är beredda att hota en skatterevisor på länsstyrelsen eller ta livet av en affärskontakt eller någon annan som fått reda på litet för mycket. Jag säger detta för att understryka att den ekonomiska brottsligheten inte enbart handlar om brott som begås vid skrivbordet. Ekobrottsligheten är många gånger så sammanflätad med annan brottslighet att ett ekobrott i många fall kan uppdagas genom nog så konventionella arbetsmetoder. Det behövs inte alltid en välutbildad ekoåklagare eller ekopolis för att finna den första ledtråden till ett ekobrott. Detta är något som ofta glöms bort i den politiska debatten. Även för att minska den ekonomiska brottsligheten är det alltså nödvändigt att ha bra polis och åklagarresurser rent allmänt. Samtidigt är det naturligtvis väsentligt att de personer som har att ta befattning med utredning och bedömning av ekobrott har erforderlig utbildning. Rikspolisstyrelsen och riksåklagaren överlämnade för någon månad sedan till regeringen en utredning angående bl.a. frågan om utbildning när det gäller ekonomisk brottslighet. Utredningens förslag är för närvarande föremål för övervägande i regeringskansliet. Även om det nuvarande budgetsystemet medger en betydande frihet för myndigheterna att prioritera inom de ramar som statsmakterna anger, skulle det naturligtvis vara bra om det fanns möjlighet att ge ytterligare anslag till åklagarväsendet. Detta har emellertid inte varit möjligt i rådande budgetläge. Herr talman! Bengt-Ola Ryttar säger att kampen mot den ekonomiska brottsligheten har tonats ned i årets budgetproposition. Visserligen nämndes inte ekobrottsligheten särskilt i årets budgetproposition. Men det betyder inte att bekämpningen av den typen av brottslighet skall upphöra. bJag anser emellertid att det vore värdefullt att se över den nuvarande prioriteringsordningen. Det är ju inte särskilt meningsfullt att ha den prioritering som Socialdemokraterna alltid förordat. Ni socialdemokrater har sagt att prioritering skall ske beträffande ekobrottslighet, narkotikabrottslighet, våldsbrottslighet och ungdomsbrottslighet samt att detta inte får leda till att kampen mot den övriga brottsligheten eftersätts. En sådan prioriteringsordning kan man inte ha. Då blir prioriteringen meningslös. Det vore faktiskt värt att diskutera om det är klokt att statsmakterna över huvud taget prioriterar olika delar av brottsbekämpningen annat än genom själva lagstiftningen. Redan i varje brottsparagraf finns ju en typ av prioriteringsanvisning, genom att där anges en viss straffskala. Utgångspunkten borde nog i stället vara att polis och åklagare, i ett läge då dess resurser är hårt pressade, gör prioriteringar med utgångspunkt från varje brotts straffvärde, vilket skulle innebära att ett allvarligt brott alltid skall gå före ett mindre allvarligt brott. Huvudregeln måste vara att varje brott som upptäcks och faller under allmänt åtal skall åtgärdas. Vad det handlar om är att staten måste ställa nödvändiga resurser till de brottsbekämpande myndigheternas förfogande. Och på den punkten har Socialdemokraterna minsann inte gjort någon större insats. Det är bl.a. den socialdemokratiska polispolitiken under 1980-talet som gjort att polisen fortfarande befinner sig i en svår kris. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 1991/92:JuU16.

Herr talman! Jerry Martinger höll med om att det inte är samma prioritering av ekobrottsligheten i årets budgetproposition. Samtidigt säger han att bekämpningen av ekobrott icke skall upphöra. Nej, fattas bara. Men den plädering som Jerry Martinger inledde med, när han beskrev vådan av den här sortens kriminalitet, kan jag till fullo instämma i -- den förtjänar faktiskt hög prioritet i brottsbekämpningen. Med vår budgetteknik, och med precis samma budgetförutsättningar som moderaterna haft, har vi ändå resurser att lägga 1,5 miljoner på extra utbildning för åklagarna på just det här området.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar hörde kanske inte riktigt vad jag sade. Jag framhöll ju att det är meningslöst att ha en prioritering som prioriterar allting. Och jag ifrågasätter om man över huvud taget skall ha en prioriteringsordning. Man skall kanske bara prioritera efter brottets straffvärde. Gör man på det sättet, så kommer de ekonomiska brotten automatiskt att hamna högt upp på en prioriteringslista, eftersom det i allmänhet handlar om höga straff för den typen av brott. Socialdemokraterna har alltid förespråkat att man skall prioritera allting. Jag upprepar än en gång hur man har velat prioritera. Man har sagt att prioritering skall ske beträffande våldsbrottsligheten, ungdomsbrottsligheten, narkotikabrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten, men att detta icke får innebära att annan brottslighet eftersätts. En sådan prioriteringsordning är fullständigt omöjlig. Den är meningslös; man kan inte prioritera allting. Det var därför som jag argumenterade på det sätt som jag gjorde.
Herr talman! Jag tycker att det var en bra prioritering som gällde under den socialdemokratiska tiden. Man har redan noterat detta ute i den praktiska verksamheten. Det finns klara signaler om att man kommer att prioritera ned ekobrottsbekämpningen. Jerry Martinger är ju själv åklagare och torde ha stora kontaktytor in i de här organisationerna. Om Jerry Martinger lyssnar, tror jag att han kommer att få signaler som visar att vi är på fel väg.
Herr talman! Jag tycker inte att det var en bra prioritering som man hade under den socialdemokratiska tiden.

Herr talman! Ärade ledamöter! Minns ni, som jag, en av de mer klatschiga valparollerna från valrörelsen i somras? Befria Sverige, stod det på en del affischer. Jag tycker att det var en ganska fyndig formulering. Visserligen framgick det inte från vad Sverige skulle befrias, men en kvalificerad gissning är att det bl.a. gällde onödiga lagar och förordningar. Efter valsegern i september förra året har regeringen inte heller varit sen att röra om i grytan Sverige. Här byts generaldirektörer, här ändras utredningsdirektiv, och nya ordförande tillsätts. I många fall är det lätt att förstå att man vill ta tillfället i akt och i görligaste mån sätta sin stämpel på landet, och att i detta också ligger att man ändrar tidigare beslut eller lagar som i regeringens tycke har en alltför utpräglad socialdemokratisk prägel. Vad har nu detta med lagutskottets betänkande om anslag till patentverket m.m. att göra? frågar ni er säkert. Jo, bakom det där ''m.m.'' döljer sig ett av de mer uppmärksammade ärenden som riksdagen har haft, nämligen lagen om skydd för företagshemligheter, eller lex Bratt, som den snart kom att heta i folkmun. Vi är många som förväntade oss att just lex Bratt skulle vara bland det allra första som en regering med folkpartister i skulle intressera sig för och föreslå ändringar i. Det var så långt tillbaka som i slutet av 70-talet som den dåvarande folkpartistiska regeringen tillsatte en utredning som kanske skulle komma fram till ett förslag om att ändra den gamla lagen om illojal konkurrens, som hade åtskilliga år på nacken. Denna utredning blev inte klar förrän det hade blivit maktskifte 1982. Intresset i remissomgången för utredningsbetänkandet var, kan man nog lugnt konstatera, mycket ljumt. De stora fackförbundens engagemang var närmast obefintligt. Sedan vet vi vad som hände. Ett justitiedepartement under ideliga byten av ministrar snodde ihop en proposition, som man väl förmodade skulle gå igenom utan större uppmärksamhet. Men det dröjde inte länge förrän massiv kritik bredde ut sig och gjorde mos av detta förslag, som nu blivit känt som lex Bratt. Inte minst folkpartiets kritik var synnerligen genomtänkt och välgörande i den här omgången. Det gick så långt att den socialdemokratiska regeringen övervägde att dra tillbaka lagförslaget. Men det var tydligen saker som kom emellan, så denna kloka åtgärd blev aldrig genomförd. Propositionen omarbetades. Men nu hade det gått så mycket prestige i frågan att man till varje pris ville ha igenom förslaget. Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet fick igenom att lagförslaget vilade ett år. Men det hela slutade -- trots den massiva kritiken -- med att lagen om företagshemligheter drevs igenom. Det var en lag som ingen hade begärt, ingen ville ha och ingen är betjänt av. Nu har det snart gått två år sedan detta hände. Vänsterpartiet har inte ändrat uppfattning om lex Bratt. Vi anser fortfarande att det är fullständigt orimligt att om en anställd misstänker att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett brott, så måste den anställde själv i förväg kunna avgöra om det föreligger skälig misstanke om brott, enligt rättegångsbalkens terminologi. Det betyder att om den anställde delger någon sina misstankar, måste denne veta om brottet är så grovt att det renderar fängelse eller liknande straff om den misstänkte fälls. Är graden av misstanke lägre, riskerar den anställde att göra sig skyldig till brott mot lagen om företagshemligheter. Vänsterpartiet anser fortfarande att det är orimligt att om en anställd t.ex. känner till eller misstänker att gifttunnor grävts ned på ett fabriksområde, måste denne ta ställning till hur giftigt innehållet är innan han för fram sin misstanke. Är giftet inte tillräckligt starkt, riskerar avslöjandet att bli ett lagbrott. Vi i vänsterpartiet trodde dessutom att framför allt folkpartiet stod fast vid sin kritik mot lex Vi trodde att lex Bratt var en av de lagar som folkpartiet i regeringsställning först skulle göra något åt. Vi trodde på Bengt Harding Olsons engagemang i frågan när han gång på gång sade att lagen läcker som ett såll. Vi trodde att den fria opinionsbildningen i samhället var något som en borgerlig regering ville värna om. Herr talman! Vi vill gärna fortsätta att tro detta. Därför öppnar vänsterpartiet nu en möjlighet att få en lösning på de allra största problemen i lagen om skydd för företagshemligheter. Jag yrkar därför bifall till meningsyttringen av John

Herr talman! Lagutskottets betänkande 20 behandlar flera ärenden. Innan jag går in på det ärende som Elisabeth Persson har tagit upp, och som är föremål för en särskild meningsyttring, vill jag beröra ett par konstateranden som utskottet gör i andra delar. Patentärenden är viktiga för näringslivet. De är kanske speciellt viktiga för små och medelstora företag där ofta innovationer sker. I den del av budgetpropositionen som behandlas i det här sammanhanget finns målsättningen för patentoch registreringsverkets arbete vad gäller handläggningstider m.m. Utskottet har godtagit dessa handläggningstider men vill understryka vikten av att handläggningstider för patentärenden är så kort som möjligt och att de i varje fall inte överskrider handläggningstiderna vid europeiska patentverket. Det finns anledning att framöver följa utvecklingen på detta område. En annan fråga som har varit uppmärksammad i den allmänna debatten är firmaregistrering. Ett stort antal lokalradiostationer och närradiostationer har registrerats som firmanamn för ett annat företag. Firmalagen ger ett visst skydd för namn på ideella föreningar, men det är inte ett fullständigt skydd, och det utnyttjas då i annat sammanhang. Utskottet är medvetet om detta problem och anser att det inte är en bra ordning. Det kommer framöver att införas ett rikstäckande och enhetligt register över handelsbolag och ekonomiska föreningar under 1993--1995. Utskottet anser att någon lagstiftning inte behöver genomföras nu. Det pågår också ett utredningsarbete om lagstiftning för ideella föreningar. Vi tycker det är viktigt att regeringen följer den vidare utvecklingen så att inte ett antal idella föreningar måste tillgripa utvägen att gå till domstol för att få rättelse när deras namn har antagits på felaktiga grunder och blivit registrerat när det använts av annan. Herr talman! Slutligen till den särskilda meningsyttringen från vänsterpartiet. Det noteras att det finns ett legitimt behov av att företagshemligheter kan skyddas. Hur lagstiftningen om skydd för företagshemligheter har tillkommit har beskrivits av Elisabeth Persson. Det fördes en lång diskussion i riksdagen som ledde till ett under ett år vilande lagförslag. Så småningom har efter kompletteringar från lagutskottet lagen antagits. Det är 2 § som här är av intresse. Den innebär att om man röjer någonting om ett företag blir straffoch skadeståndsreglerna inte tillämpliga om något kan misstänkas utgöra brott på vilket fängelsestraff kan följa, eller kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. Lagen har varit i kraft sedan den 1 juli 1990. Det har visserligen riktats kritik från vänsterpartiet mot förslaget. Men det har såvitt utskottet känner till inte framkommit något som tyder på att reglerna skulle vara otillfredsställande. Därför avstyrker utskottet motionen. Jag noterar slutligen en sak som står i den särskilda meningsyttringen, nämligen att nackdelarna med den nuvarande lagens lydelse belyses av att den utgjorde ett hinder i meddelarskyddskommitténs arbete med att förstärka och utvidga meddelarskyddet. Detta stämmer inte. Kommittén lade fram ett betänkande vari detta meddelarskydd var tillgodosett. Det som gjorde att förslaget inte ledde vidare var remissopinioner och andra politiska överväganden. Meddelarskyddskommittén hade tagit med både företag och organisationer i sitt förslag.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

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1991/92:21 behandlas frågan om anslag till kronofogdemyndigheterna. Arbetsbelastningen på kronofogdemyndigheterna i hela landet är oerhört stor och arbetet tidskrävande. Vid fletalet myndigheter får man arbeta på övertid för att på ett tillfredsställande sätt kunna hålla undan för alla de arbetsuppgifter som väntar på sin lösning. Konkurserna i landet har ökat onormalt. Detta har flera orsaker, men framför allt beror det på den lågkonjunktur som landet befinner sig i liksom på tidigare satsningar på väl optimistiska projekt under senare delen av 1970-talet och därefter. Man kan konstatera att under denna tid har även mindre seriösa företag etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Under en följd av år har man uppmärksammat att den ekonomiska brottsligheten blivit mer utbredd även i vårt land. Det har vi hört talas om tidigare här i dag i riksdagen. Den ekonomiska brottsligheten utgör ett stort hot mot en sund marknadsekonomi. Seriösa företag får svårt att klara sig samtidigt som man inte konkurrerar på lika villkor. Det blir inte de bästa och mest livskraftiga företagen med de skickligaste företagsledningarna och medarbetarna som utvecklas och blir stora på marknaden, utan de som är mer eller mindre oseriösa. Utvecklingen på detta område har gått för långt. Det kan inte vara förenligt med god företagssed att de som anmäls för ekonomisk brottslighet alltför ofta kan fortsätta med sin verksamhet medan de som följer lagstiftningen slås ut från arbetsmarknaden. Undersökningar visar att det finns brottsmisstankar när det gäller mer än hälften av de företag som går i konkurs. Brottsligheten vid konkurser leder till ett ökat merarbete vid många av de svenska myndigheterna, inte minst vid kronofogdemyndigheterna. För några år sedan omorganiserades kronofogdemyndigheterna från 81 till 24 distrikt. Dessa distrikt följer i stort sett länsgränserna. I varje distrikt skall det finnas en specialindrivningsmyndighet. Denna enhet skall arbeta med de svåraste indrivningsfallen. Vi socialdemokrater vill framhålla betydelsen av att kronofogdemyndigheternas specialindrivningsenheter prioriteras och att de får ytterligare resurser. Herr talman! Vi föreslår därför att ytterligare några miljoner satsas på att förstärka specialindrivningsenheterna. De har haft en synnerligen tung arbetsbelastning alltsedan de tillkom. Den verksamhet som bedrivs inom specialenheterna är ytterst värdefull. De ytterligare medel som vi socialdemokrater vill ställa till förfogande bör användas till utbildning och till en välbehövlig personalförstärkning. Det är oerhört värdefullt om vi på specialenheterna över hela landet, har personal med goda och allsidiga kunskaper i de uppgifter de skall handlägga. Om de därutöver har en god personkännedom är detta ytterligare en merit. Dessa förutsättningar, tillsammans med andra åtgärder, skulle kunna bidra till att den ekonomiska brottsligheten på sikt minskas i landet. Herr talman! Med det anförde yrkar jag bifall till den till lagutskottets betänkande 1991/92:21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

Först vill jag nämna att riksskatteverket i sin anslagsframställan begärde 944,5 milj.kr. Man säger att man har gjort en besparing på 6 milj.kr. när det gäller anslaget till kronofogdemyndigheterna. Regeringen har föreslaget 613 milj.kr. för budgetåret 1992/93.

Nu säger man i utskottet att anslagen ökar med 100 milj.kr. Samtidigt säger man att anslaget kan minska med 70 milj.kr. Anslaget ökar och minskar samtidigt. Detta torde vara en matematik i den högre skolan. I verkligheten minskar anslaget med regeringens förslag. Även med vårt förslag minskar anslaget. Då kan man fråga sig om det är befogat att de får ytterligare resurser. Man har en mycket stor arbetsbelastning på kronofogdemyndigheterna, som Owe Andréasson säger. De hinner inte komma till rätta med de problem som finns i dag. Konkurser har ju blivit ett kokurrensmedel. Ett sätt att konkurrera ut andra företag är att tillskapa en konkurs och sälja billigt osv. Kronofogdemyndigheterna hinner inte med. Jag har här en datalista som är tre centimeter tjock. Det är en lista över dem som har skulder på minst en miljon kronor. 2 575 personer i den här datalistan har en skuld på sammanlagt nio miljarder kronor. Riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har gjort en utredning där de nämner att 5 000 skalbolag nu finns i kronofogdemyndigheternas hantering. Flertalet av dem ingår i härvor av ekonomisk brottslighet. Dessa 5 000 är sammanlagt rättsförda för drygt sex miljarder kronor i skatter och avgifter. Herr talman! Allt detta borde egentligen medföra att vi förde en allvarlig diskussion om att ytterligare höja det här anslaget. Beräkningar visar ju att varje handläggare inom exekutionsväsendet drar in ca 1 milj.kr. till staten och 400 000 kr. till enskild sökande. Varje handläggare driver alltså i genomsnitt in ca 1,4 milj.kr. till enskilda och staten. Bl.a. med tanke på den arbetslöshet som finns i dag skulle det vara mycket lönande för både staten och regeringen om man placerade en del av de arbetslösa på kronofogdemyndigheternas kansli. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som jag har fogat till betänkandet.

Herr talman! Ledamöter! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Årets budgetförslag innebär i den här delen en resursförstärkning på 100 milj.kr. Det beror på att man tar in icke oväsentliga belopp genom avgifterna. Man får alltså in mer pengar genom avgiftsfinansiering. Detta är skälet till att vi har ett budgetförslag som ger större resurser till kronofogdemyndigheterna. Vi har också den uppfattningen -- den redovisades redan när utsökningslagen infördes -- att myndigheten själv skall prioritera. Det ankommer inte på oss i utskott och riksdag att besitta en sådan kunskap att vi i alla hänseenden kan sköta det. Vi tror att det är riktigare och blir bättre när myndigheten själv prioriterar. Det har talats om hur den ekonomiska brottsligheten florerar. Det har här tidigare talats om den procentuella andelen brottsliga konkurser. Med 30 års erfarenhet som konkursförvaltare kan jag säga att det finns en liten procent grov brottslighet i konkurserna. Antalet konkurser där det förekommer brott visar att det är ett fåtal människor som ägnar sig åt denna grova brottslighet. De skall bekämpas. Det är något som ett rättssamhälle måste sätta in resurser på, precis som när det gäller all annan brottslighet. Det har föreslagits i detta budgetförslag där man i förhållande till innevarande år ökar resurserna för kronofogdemyndigheterna med 100 milj.kr. Till detta kommer att justitieministern i bil. 3 till budgetpropositionen framhåller att ytterligare åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet övervägs. Jag upplever att regeringen ser oerhört allvarligt på den ekonomiska brottsligheten och sätter in resurser för att åstadkomma att den verkligen beivras. Det talas ofta om att ekonomisk brottslighet drabbar staten, men om man undersöker vilka som förlorar på konkurserna finner man att staten på grund av att den har en prioriteringsrätt på sina fordringar ofta får in sina pengar i konkurserna. Däremot har underleverantörer och andra mer oprioriterade fordringsägare, som står för den stora mängden av fordringar, ytterligt små möjligheter att få utdelning. Ur samhällets synpunkt, för de enskilda människorna, är det därför angeläget att de här resurserna verkligen koncentreras, och vi menar att det sker bäst genom att myndigheterna får denna anslagsökning och genom att de får klart för sig att regeringen ser allvarligt på frågan och skall återkomma. Om de själva får disponera dessa resurser skapas också en självkänsla på myndigheterna.

Herr talman! Det är riktigt, som här sägs, att vi en gång i lagutskottet har uttalat att det är kronofogdemyndigheterna själva som skall prioritera. Vi socialdemokrater har mer intresserat oss för de ganska nyinrättade specialindrivningsenheterna inom kronofogdemyndigheterna. Vi vill att litet mer av resurser sätts in på dessa enheter, som inte är prioriterade. Gjorda utredningar visar att det förekommer en stor ekonomisk brottslighet, men att det inte i så många fall är fråga om stora belopp. Av utredningar gjorda för några år sedan framgår att det kan ligga ekonomisk brottslighet bakom 75 % av de företag som har gått i konkurs. Det är riktigt, som Stig Rindborg säger, att det inte är staten som förlorar mest på dem utan företagare och enskilda personer. Vi tycker för vår del att det är viktigt att även enskilda personer får sin rätt här i samhället. Enligt vår mening bör därför specialindrivningsenheterna vid kronofogdemyndigheterna få större resurser för att utbilda personal och för att kunna ta hand om vinsterna.
Herr talman! Jag skall villigt erkänna att jag inte har vare sig den kunskap eller den inblick på det här området som Stig Rindborg har. Därför har jag fått förlita mig på uppgifter från annat håll. Stig Rindborg nämnde att det inte skulle förekomma så mycket av fusk i samband med konkurser. En doktorsavhandling som presenterades i SAF-tidningen förra året visar att skattefuskande företag har mer än 30 % lägre kostnader och kan hålla ca 25 % lägre priser. Därav dras slutsatsen att skattefusket för många företag har blivit det främsta konkurrensmedlet och att marknadsmekanismerna sätts ur spel genom fusket och denna osunda konkurrens. Detta leder i sin tur till ett ytterligare ökat skatteundandragande. Information som jag har inhämtat från flera håll gör att jag har kommit fram till att vi behöver ge kronofogdemyndigheterna ytterligare medel. Jag tyckte också att det framgick av Stig Rindborgs anförande att han egentligen var inne på samma linje.
Herr talman! Jag vill bara kort understryka att resursförstärkningen uppgår till 100 milj.kr. i förhållande till läget innevarande år. Jag menar att de myndigheter som får detta själva kan destinera de förstärkningar som behövs. När det sedan gäller brott säger jag att det är ett fåtal personer som ägnar sig åt grov brottslighet i samband med konkurser. Merparten av dem som driver företag och sedan hamnar i konkurs är sjysta och ärliga människor. Den uppfattningen grundar jag på min egen erfarenhet. Däremot anmäler vi som fungerar som förvaltare vid konkurser sådana när det kan finnas skäl att misstänka brott, men det är då inte annat än i de fall som jag har talat om fråga om någon grov brottslighet.

Herr talman! Det nordiska samarbetet har både starka och svaga sidor. Till de starka sidorna hör framför allt lagstiftningssamarbetet och det som man lyckades uppnå politiskt under 50 och 60 talen, då de stora och grundläggande nordiska samarbetsavtalen slöts. Passfriheten inrättades, en fri arbetsmarknad infördes, konventionen om gemensam nordisk social trygghet ingicks och det s.k. nordiska kulturavtalet träffades. Det är i dag lätt att glömma bort att de här avtalen i vissa fall faktiskt går betydligt längre än vad som hittills gällt inom EG.

I den här meningen kan kanske det nordiska samarbetet bli en förebild för de länder i Öst och Centraleuropa som frigjort sig från de kommunistiska banden och söker nya samarbetsvägar. Samtidigt som integrationsprocessen i EG pågår ordentligt har det nordiska samarbetet visat sina svaga sidor. När människor, kapital, varor och tjänster rör sig betydligt friare i Västeuropa och när de öst och centraleuropeiska staterna sökt inspiration och kontakter har de nordiska samarbetsorganisationerna varit alltför passiva. De förhandlingar som har förts och de kontakter som har knutits har till största delen skett utan deras medverkan. Vad blir det då kvar av det nordiska samarbetet i det framtida Europa? Är det nordiska samarbetet otidsenligt? I Folkpartiet liberalerna tror vi inte det. Vi har identifierat en rad områden där det nordiska samarbetet utomordentligt väl passar för fortsatt arbete och också kan intensifieras. Det gäller då framför allt nordbors rättigheter, där det fortfarande finns en lång rad hinder för det fria utbytet över gränserna. Det gäller forskarutbyte, det gäller studentutbyte, det gäller det nordiska lagstiftningssamarbetet, trafik, miljö, ja, en lång rad områden, där ett nordiskt samarbete har sin givna plats. Inte minst när det gäller insatserna i Öst och Centraleuropa är det nordiska samarbetet viktigt. Vid den senaste sessionen i Helsingfors var resultatet av diskussionerna ändå att Norden skall visa en ökad öppenhet utåt. Tidigare har det ju varit väldigt svårt att diskutera internationella frågor i Nordiska rådet. Man skall också ha ett mer aktiv anslag både när det gäller arbetet mot Europa och när det gäller Baltikum. Glädjande var också det engagemang som visades från de nordiska statsministrarna för den nordiska saken. Eftersom Nordiska rådet är en rådgivande församling krävs ju beslut i de nationella parlamenten, och det krävs en uppbackning av beslutsfattarna på hemmaplan för att råden som Nordiska rådet ger skall få genomslag. Bl.a. därför har vi väckt den motion som utrikesutskottet har behandlat. Jag tycker kanske att utskottet i betänkandet har en defensiv hållning och inte vågar säga så mycket om den nordiska tanken och betydelsen av den. Man ägnar sig mer åt att säga att vi får vänta och se vad EES-avtalet ger, vi måste vänta och se hur det nordiska samarbetet skall anpassas. Jag vill ändå erinra om att det faktiskt finns en lång rad områden där man inte alls behöver avvakta EES-avtalet eller övriga Europaaktiviteter för att intensifiera det nordiska samarbetet. Också här finns det anlendning att erinra om den nordiska samhörigheten när det gäller kultur, språk, syn på välfärd och social trygghet, som det är viktigt att understryka och vidareutveckla. Jag skulle alltså ha önskat att utskottet hade varit litet mer offensivt när det gäller att förverkliga det nordiska samarbetet, också genom konkreta beslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 520.

Herr talman! Sedan utskottets betänkande med titeln Nordiskt samarbete skrevs har Nordiska rådets 40:e session i Helsingfors ägt rum. Ylva Annerstedt nämnde också det. Det var denna session som så många av oss hoppades skulle bli ett första steg på vägen ut ur den stagnation som präglat det nordiska samarbetet under de senaste åren. I ett Europa statt i omvandling är det nödvändigt att söka ett nytt innehåll även i det nordiska samarbetet. Framtiden tillhör det europeiska samarbetet. Det är som en del av detta övernationella europeiska samarbete som vårt nordiska samarbete kan finna sin framtid. Att ställa sig vid sidan av detta samarbete är att ställa sig vid sidan av en möjlighet att vara med och forma framtiden. Det är det europeiska engagemanget som är nyckeln till vår nordiska framtid. När nu både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i EG, kan man säga att Norden håller på att ta steget in i det övriga Europa. Sovjetunionens sönderfall, bildandet av nya självständiga stater, och framför allt de tre baltiska staternas frihet, har öppnat nya möjligheter för ett nordiskt samarbete även österut. Det baltiska investeringsprogram som de nordiska regeringarna lade fram under Helsingforssessionen är ett konkret exempel på detta nya samarbete. Programmet innebär ett ekonomiskt stöd till småoch medelstora företag i Baltikum för att stärka företagsamheten. Det är en av grundförutsättningarna för att skapa en stabil marknadsekonomi i dessa länder. Andra tänkbara nordiska samarbetsprojekt är insatser för att avhjälpa de värsta av de mycket allvarliga säkerhetsproblem som finns i de sovjetbyggda kärnkraftverken. Gårdagens olycka vid kärnkraftverket utanför S:t Petersburg visar hur angeläget detta är. Ett samarbete mellan länderna kring Östersjön för att lösa de stora miljöproblemen utgör också ett naturligt objekt för det nordiska samarbetet. Allt detta är en utmaning och en möjlighet som kommer att bidra till en ny dynamik i Norden. Herr talman! Det steg in i den europeiska unionen som Norden nu tar, vilket också innebär ett samarbete inom de utrikes och säkerhetspolitiska frågorna, och det nya samarbetet med länderna kring Östersjön, ger oss möjligheter till ett helt nytt nordiskt samarbete inom den vidare europeiska ramen. Det är med hjälp av detta europeiska samarbete och de nya uppgifterna som Europa står inför som det nordiska samarbetet kan förnyas och utvecklas.

Herr talman! Jag vill för ordningens skull yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande. Utrikesutskottet delar helt den positiva värdering av det nordiska samarbetet som både Ylva Annerstedt och Inger Koch gav uttryck för. Men vi finner inte skäl att göra de uttalanden som begärs i motionen 520. Vi besvarar yrkandena med ett positivt resonemang som helt överensstämmer med motionens andemening.

Herr talman! Ylva Annerstedt yrkar ju bifall till sin motion, vilket är som att slå in öppna dörrar. Utskottet framför i betänkandet att frågorna diskuterades vid Helsingforssessionen. Ministerrådet gjorde en genomgång av vad EES avtalet har för innebörd för nordiskt samarbete. På den grundvalen har ekonomiska utskottet lagt fram ett betänkande. Nordiska rådet har antagit betänkandet, och nu går processen vidare. Vid den session som skall hållas i Åhus skall vi förhoppningsvis fatta beslut. Då kommer en del förslag att behandlas som bl.a. gäller nordbors rättigheter -- som Ylva Annerstedt också har nämnt. Det är viktiga frågor för alla nordister att driva. När vi i Nordiska rådet har bestämt oss för en handlingsordning som det skall fattas beslut om i Åhus, vore det konstigt att lyfta ut några enstaka punkter här. Processen går, precis som Daniel Tarschys säger, i den anda som Ylva Annerstedt har lyft fram. Jag tycker att det är bra att vi är eniga. Men det är att slå in öppna dörrar när man kritiserar utskottet för att vara passiv i denna fråga.
Herr talman! Det är utomordentligt att man i ekonomiska utskottet har bestämt sig för att frågorna skall behandlas i Åhus. Men det utgör inget hinder för oss i det nationella parlamentet att tillstyrka dem. Jag erinrade tidigare om att vad Nordiska rådet beslutar utgör rekommendationer till de nationella regeringarna. Förr eller senare måste det fattas ett beslut i det nationella parlamentet. Det är inget som hindrar att Sverige är först.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt med en korrekt tågordning. Nordiska rådet skall först få komma med förslag som sedan de nordiska parlamenten skall fatta beslut om. Vi skall inte göra tvärtom. Sveriges utrikesutskott skall inte tala om för Nordiska rådet vad rådet skall besluta. Det är viktigt att komma ihåg det.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Motivet härtill är följande. Den breda samstämmigheten om säkerhetspolitikens mål och inriktning har vuxit fram i en öppen debatt mellan olika åsiktsriktningar och intressen. I den kunniga och medvetna debatten är Folkrörelsesveriges medverkan avgörande. Under en lång följd av år har till information, studier och forskning om fred och nedrustning anslag beviljats dels som grundbidrag, dels som projektbidrag. Riksdagen beslöt 1986/87 på förslag av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern att i etapper räkna upp anslaget till 25 milj.kr. Därefter har riksdagen uttalat ''att anslaget F 3 på sikt bör öka till att motsvara en promille av försvarsanslaget.'' Anslaget frystes för innevarande år på samma nivå av statsfinansiella skäl, men utrikesutskottet bekräftade sin principiella syn på det s.k. Moderaterna begärde förra året, som enda parti i riksdagen, en sänkning av dessa 26 milj.kr. med 16 milj.kr. med argumentet att föreningslivet inte bör bli beroende av riktade bidrag från statsmakterna. Nu föreslår regeringen en minskning med 2 milj.kr., vilket innebär en minskning av fredsrörelsens anslag med 8 % -- samtidigt som trossamfunden får en uppräkning med 3 %, ungdomsorganisationerna med 4 %, nykterhetsorganisationerna med 5 % och kvinnoorganisationerna med 4 %. Kanske än mer anmärkningsvärt är att de frivilliga försvarsorganisationerna får en ökning med 12 %. Det är alldeles klart var regeringens prioriteringar nu finns. De är i vart fall inte hos fredsrörelsen och till stöd för studier och information om fred och nedrustning. Vi socialdemokrater godtar inte denna nerdragning av fredsrörelsens anslag. Här har vi också stöd från Sveriges Fredsråd, som är ett samarbetsorgan för fredsrörelserna. De anger tre skäl mot en nedskärning. För det första lever vi i en tid av global nedrustning med historiska möjligheter till fred. De krafter som har gått i spetsen för dessa idéer måste ges resurser att arbeta vidare med studier och information. För det andra betyder de stora ideella insatserna i fredsrörelsen att F 3-anslaget är en kostnadseffektiv metod att föra ut kunskap och initiera debatt om svensk utrikespolitik. För det tredje är fredsrörelsen folkbildande och stärker demokratin gneom att engagera allmänheten i internationella frågor. Vi socialdemokrater menar att riksdagen dessutom bör uttala dels att organisationerna som erhåller grundbidrag bör få dessa uppräknade med 10 % med motsvarande minskning av projektbidragen, dels att inriktningen om en promille av försvarsanslaget till F 3 ligger fast. Utskottet noterar att regeringen bl.a. i ljuset av de förändrade storpolitiska förutsättningarna för nedrustningspolitiken vill göra en översyn av anslagen, utvärdera användningen och utarbeta riktlinjer för framtida utnyttjande. Därmed vill utskottets majoritet inte göra något uttalande om I mina ögon är det något underligt att först sänka anslaget, sedan inte ta ställning till den principiella hållning riksdagen tidigare intagit att en promille av försvarsanslaget skall gå till fredsinformation, men ändå försöka rädda själen genom ett uttalande att ett betydande stöd också i fortsättningen skall utgå. Rimligen borde man väl ha väntat med att sänka anslaget tills man bestämt sig för vad man vill. Vet man inte det? Men höja anslagen till frivilliga försvarsorganisationer med 12 %, det visste regeringen att den ville. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 3.

Herr talman! Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget uppgår till 250 milj.kr. Det är mycket pengar, anser säkert många -- orimligt mycket pengar, tycker vi i Ny demokrati. Somliga anser kanske att man får en hel del för dessa 250 miljoner, andra tycker tvärtom. Nordiska rådet har säkerligen många vällovliga avsikter. Man vill främja nordiskt samarbete inom en mängd olika områden. För att hantera detta har man byggt upp en egen byråkrati. Man har byggt upp drygt 160 institutioner. Man arbetar inom 34 olika sektorer och bara inom kulturområdet finns det 49 institutioner. Är det rimligt att bygga upp en organisation av detta format? Är det rimligt att skattebetalarna i Norden skall hjälpa varandra med att bekosta en mängd olika institutioner och en mängd olika projekt även när institutionen främst betjänar ett enda lands intressen? Är det riktigt och rimligt att svenska skattebetalare skall vara delbetalare för t.ex. Nordens hus i Reykjavik och på Färöarna eller Nordens institut på Grönland och på Åland? Uppfinningsrikedomen är ju enorm och ämnesområdena oändliga inom vilka man vill lämna rekommendationer om gemensamt nordiskt agerande eller gemensam nordisk syn. Delegaterna inom Nordiska rådet har stora ambitioner. Man för fram allt fler frågor för nordiskt samarbete. Antalet nya förslag eller motioner från delegaterna i Nordiska rådet är kanske för en och annan en måttstock på den egna kreativiteten. Men hur ofta leder detta till resultat? Hur ofta skulle man inte på ett snabbare och effektivare sätt ha kunnat föra fram de här frågorna i sitt eget parlament och direkt kunnat påverka sin egen regering, som utan samrådsförfarande i Nordiska rådet kunnat ta kontakt med andra nordiska länders regeringar? Här har man inrättat ett nordiskt råd för att parlamentarikerna skall tro att de har något att säga till om. Men i själva verket är ju rådsdelegaternas makt mycket ringa. Det är mera ett spel för galleriet -- ett dyrt spel. Vi i Ny demokrati vill gå en annan väg. Vi vill förenkla och avbyråkratisera. Vi anser att verksamheten är ineffektiv och förlegad. Kanske har vi också rätt när vi i vår motion 1991/92:U305 säger att verksamheten följs med ett cocktailbetonat intresse. De nordiska regeringarna har i vart fall inte velat ge Nordiska rådet en beslutande funktion. Om man vågade göra det skulle verksamheten följas med ett helt annat intresse. Att ha ett rådgivande nordiskt råd anser vi vara slöseri med skattebetalarnas pengar. Om Nordiska rådet skall bestå vill vi att man skall koncentrera sig på energi och miljöfrågor samt samordna biståndsarbetet med våra baltiska grannar. Konsekvenserna i Norden av EES-avtalet kunde också inrymmas i Nordiska rådets arbetsuppgifter. Vi i Ny demokrati vill minska Nordiska rådets roll i det nordiska samarbetet radikalt. Vi anser att nordiskt samarbete är värdefullt, men samrådet och erfarenhetsutbytet borde ske i andra former, t.ex. genom direktkontakt mellan de nordiska regeringarna eller genom direktkontakt mellan institutioner inom ett och samma verksamhetsområde. Vi föreslår en minskning av anslaget till Nordiska ministerrådet med 80 % och föreslår ett anslag på 50 milj.kr. i stället för yrkade Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation Herr talman! När det gäller anslagen under punkten F Nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor kan man konstatera att regeringen föreslår en höjning av anslagen i förhållande till innevarande budgetår med 6,2 milj.kr. -- från 80,5 till 86,7 miljoner. Detta gör man i en tid av global avspänning, i en tid när vi fått uppleva Tysklands återförening, öststaternas demokratisering och Warszawapaktens upplösning och Sovjetunionens sönderfall. Jag är medveten om att allt inte är frid och fröjd -- konflikten i Jugoslavien inger oro, utvecklingen i f.d. Sovjetunionen kan också komma att gå i en riktning som inte är önskvärd. Men i en tid av svångsremspolitik, med Rehnbergsavtal, med ökande arbetslöshet, med ekonomiska bekymmer för många människor i vårt eget land -- då föreslår regeringen att man skall satsa än större anslag inom det nedrustnings och säkerhetspolitiska området. Visserligen drar man ned anslaget för information, studier och forskning med 2 miljoner men fördubblar nästan anslaget till miljoner till 10 milj.kr. motiveras med att tre nya sekretariat inrättas ute i Europa och att anslaget endast är Sveriges obligatoriska bidrag till ESK:s mötes och informationsverksamhet inkl. ESK:s kommunikationssystem. Jag tycker att Sverige skulle föregå med gott exempel och verka för en begränsning av delegationernas storlek samt även försöka få övriga länder inom ESK att inte medverka till att det byggs upp en enorm byråkrati liknande den inom FN:s ram. Många fattiga länder har ju inte råd att betala alla dessa sekretariat, alla dessa organisationer. Man har ibland svårt att betala för sina egna delegater. Det lär väl sluta med att vi rika svenskar får betala när andra inte klarar av det. Nej, bromsa utbyggnaden av alla dessa internationella organisationer. Vi i Ny demokrati anser att hela F-anslaget skall minska med 25 %, vilket innebär en reducering av totalanslaget från drygt 86 miljoner till 65 milj.kr. Jag yrkar därför bifall även till reservation 2 från Ny demokrati, avseende mom. 38, 39, 40, 43, 44 och 46

Herr talman! Från Ny demokrati brukar vi få höra att vi inte skall ha så mycket samarbete med och inte ge så mycket bistånd till länder som ligger långt bort från vårt land, utan att vi skall koncentrera oss mera på kontakterna med våra grannar. Mot den bakgrunden är det ganska chockerande att få höra att Ny demokrati i stort sett vill avveckla det nordiska samarbetet. Det är egentligen vad Ny demokratis yrkande innebär. Man skär ner de anslag vi har för nordiskt samarbete med 80 % -- man tar bort 200 miljoner. Detta är i praktiken att lägga en död hand över det nordiska samarbete vi har på väldigt många olika områden. Lars Moquist vill ge sken av det mest rör sig om byråkrati. Jag tror att många människor vet att så inte är fallet. Det nordiska samarbetet finns inom många, många olika sektorer. Det innebär att yrkesfolk, experter, människor med olika intressen, människor med olika kunskaper i de nordiska länderna kan ha kontakt, kan förkovra sig, kan diskutera med varandra, kan lära av varandras erfarenheter. Det nordiska samarbetet har varit en oerhört rik källa för utveckling i alla våra länder och har stor betydelse för vår förmåga att förnya politiken, att förnya tänkandet, att utveckla hela vårt samhällsliv. Det vore, tycker jag, en katastrofal dumhet att nu skära bort det nordiska samarbetet från vår budget. Jag yrkar med dessa ord, herr talman, avslag på Ny demokratis förslag på denna punkt. Ny demokrati vill också skära bort en väldig massa forskning och annan verksamhet på det säkerhetspolitiska området. Det tror jag även är mycket oklokt. Över huvud taget går det som en röd tråd genom Ny demokratis yrkanden att man vill ha mindre pengar till forskning, mindre pengar till tänkande, mindre pengar till kunskap -- att man vill ha mindre underlag, kort sagt, för klokt beslutsfattande. Jag tror, herr talman, att detta är ett ytterst oklokt tänkande. Jag yrkar avslag på Ny demokratis förslag även på den punkten. Jag delar Maj Britt Theorins höga uppskattning av fredsorganisationernas verksamhet. Det utförs mycket värdefullt arbete bland folkorganisationer som sysslar med fred och säkerhet, och utskottets majoritet uttalar även uppskattning av detta arbete och avstyrker regeringens förslag att 24 miljoner skall beviljas till stöd för arbetet. Socialdemokraterna har i flera år varit överens med övriga partier om att en neddragning kan ske. Man har frusit anslaget i fjol och man är med om en frysning även i år. Inriktningen när det gäller anslaget är alltså densamma som regeringens i reala termer, men det är en skillnad på 2 miljoner. Detta är självfallet en hel del pengar -- dock är det en gradskillnad snarare än en artskillnad mellan regeringens förslag på den här punkten och socialdemokraternas förslag. Självfallet är det här anslaget viktigt och värdefullt. Regeringen aviserar nu en översyn av anslaget, där man vill se hur det har använts undr de år som har gått. Vi menar i utskottets majoritet att det är värdefullt att en sådan översyn sker. När den har skett finns underlag för fortsatta resonemang om hur det här stödet lämpligen bör utformas.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
Herr talman! Det är naturligtvis en mycket stor skillnad på om man medvetet sänker ett anslag med två miljoner eller om man låter det vara oförändrat och fryser det. Vi hade inte mera pengar att ge till fredsrörelsen, men vi var inte beredda att sänka anslagen till fredsrörelsen, vilket regeringen nu gör. Anledningen till min och socialdemokratins oro är mycket tydlig. Nu ligger anslagen, utrikespolitiken och freds och nedrustningspolitiken i Moderaternas händer. Jag påpekade också tidigare att Moderaterna förra året begärde en neddragning med 16 miljoner på detta anslag, just med hänsvisning till att föreningslivet inte skall bli beroende av riktade bidrag ifrån statsmakternas sida. Innan översynen är gjord är det litet underligt att gå med på detta. Det är dock en signal som man från majoritetens sida har gjort till fredsrörelserna att det inte längre är fråga om en promille. Om jag kunde räkna med att utskotets majoritet garanterade att den inställning som riksdagen tidigare har intagit om att en promille av försvarsanslaget skall gå till fredsinformation och fredsstudier, skulle jag vara nöjd om det fanns en sådan deklaration från majoritetens sida. Min fråga till Daniel Tarschys är följande: Kan man tänka sig att ni när ni har gjort er översyn är beredda att säga att det är en rimlig princip och att man skall hålla fast vid den? Informationsarbete i demokratisk ordning om fred och nedrustning behövs även i fortsättningen, även om nedrustningsprocessen har startat i Europa. Det är litet bakvänt att först sänka anslaget, sedan göra en översyn, därefter säga att man kommer tillbaka och ändå vilja rädda sitt samvete med att säga att man nog trots allt tycker att det här är viktigt för annars kanske fredsrörelsen blir litet förtvivlad. Utan någon diskussion och översyn har man utrymmme att höja de frivilliga försvarsorganisationernas anslag med 12 %. Det är också en klar signal.
Jag har litet svårt att följa med Maj Britt Theorin när hon först säger att Moderaterna vill ha tio miljoner kronor till detta. I nästa ögonblick säger hon att det är tydligt att det är Moderaterna som styr i den här frågan. Jag tycker att vi har etablerat som faktum i den här debatten att regeringen föreslår 24 miljoner. Det påminner faktiskt, Maj Britt Theorin, mera om den ståndpunkt som några andra partier än Moderaterna har intagit. Det är väl ändå klart att en s.k. frysning också innebär en neddragning av det reala innehållet i det här stödet. I fjol, med den inflation som Socialdemokraterna höll landet med, innebar det här en real minskning på 8--9 % av anslaget. Denna minskning föreslår Socialdemokraterna bör fortsätta. Man vill fortfarande frysa anslaget. Socialdemokraterna föreslår en real neddragning av anslaget under tre år. Då kan man självfallet vända frågan tillbaka till Maj-Britt Theorin: Om det nu är bakvänt att sänka anslaget först och utreda sedan, varför följer Socialdemokraterna den linjen? Det gör ni uppenbarligen.
Herr talman! Nej, så enkelt är det inte. Varje vanlig enkel svensk kan räkna ut att 2 miljoner mindre är 24 miljoner är 2 miljoner mindre. Så enkelt är det. Vi vill gärna höja anslaget till fredsrörelserna. Vi anser att det behövs. Men vi har ännu inte haft utrymme att gå ut med mera pengar än vad vi har gjort hittills. Däremot har vi definitivt inte varit beredda att höja anslagen till frivilliga försvarsorganisationer, alla andra organisationer och allt annat föreningsliv i samhället samtidigt som man sänker anslaget till fredsrörelsen. Det är den signalen som den nya regeringen ger. Jag får ta Daniel Tarschys inlägg som en garanti för att det inte kommer att bli några prutningar på anslagen till fredsrörelserna, eftersom han så klart markerade att man tar avstånd från moderaternas vilja att sänka till 10 miljoner. Jag hoppas att det även kommer att gälla när vi går in i nästa budgetberedning. Men för säkerhets skull är det nog klokast att rösta på den socialdemokratiska reservationen om man vill slå vakt om fredsrörelsen i det här landet.
Herr talman! Jag gratulerar Maj Britt Theorin till att leva i en värld utan inflation. Det gör saker och ting mycket enklare. Men för oss andra som faktiskt lever i en värld med inflation är det helt klart att om man under ett år då inflationen är 8--9 % fryser ett anslag, innebär det en real minskning med lika många procent. Det skedde således en real minskning under förra året. I år, när regeringen har fått litet ordning på inflationen och vi är nere vid 3--4 % inflation, innebär självfallet en frysning av det slag som Socialdemokraterna föreslår en mindre neddragning än tidigare. I det avseendet har ni ändrat politiken. Det är en mindre neddragning i ert förslag i år än vad det var tidigare, men det är fråga om neddragningar under samtliga år. Om ni under tre år har samma nominella nivå, blir det självfallet en stadig neddragning. I detta avseende är vi nog lika goda kålsupare. Det är litet olika nivå på neddragningarna, och det kan man självfallet tvista om. Som jag sade tidigare, herr talman, är detta en gradskillnad och ingen artskillnad.

Herr talman! Daniel Tarschys antar här att vi i Ny demokrati tror att hela Nordiska rådets anslag i stort sett består av byråkrati. Att det inte är på det sättet tror jag har framgått av bl.a. tidningsartiklar där jag själv har uttalat mig och av en rad intervjuer i Sydsverige. Vi anser att flertalet institutioner kan bestå. Men vi anser inte att de skall bestå under paraplyorganisationen Nordiska rådet. Varje land för sig bör få sköta sina egna affärer. Om Danmark t.ex. vill ge ett bidrag till en institution som finns i Sverige är det okej och man får göra det. Man bestämmer sig då för att man vill subventionera den här institutionen. Vår tanke är inte att man skall dra ned på alla dessa institutioner. Jag vet inte exakt hur stor del som administrationen i Nordiska rådet utgör. Det brukar ligga mellan tre och fem procent och jag antar att det är en liknande siffra inom Nordiska rådet. Jag har ingen annan uppfattning. Jag har läst mycket noga om vilka institutioner som finns. Vår idé inom Ny demokrati är helt enkelt att vi tycker att varje land bör stå för sina kostnader och sin budget.
Herr talman! Det var mycket glädjande att höra att Ny demokrati vill slå vakt om det nordiska samarbetet, men att man anser att varje land bör stå för sina egna kostnader. Lars Moquist sade att om man har en institution i Sverige så bör man betala den i Sverige. Har man en institution i Danmark så bör man betala den i Danmark. Får jag ställa följande raka fråga. I Uppsala, i Sverige, har vi t.ex. Nordiska Afrikainstitutet, som vi hittills har betalat för på egen hand och via Nordiska ministerrådet. Menar Lars Moquist att vi bör betala detta genom större anslag från Sveriges riksdag så att vi kan täcka kostnaderna ordentligt från svensk sida utan att behöva gå omvägen via Nordiska ministerrådet?
Herr talman! Vi vill faktiskt lägga ned hela Nordiska Afrikainstitutet. Vi anvisar över huvud taget inga anslag till den verksamheten. Om man anser att forskningen behövs -- det finns bl.a. en biblioteksverksamhet som man har ansett skall leva kvar -- föreslår vi att verksamheten förs över på andra institutioner i Sverige. Det kan gälla Svenska institutet, SAREC m.fl. organisationer. Dessa organisationer skall i sin tur inte få motsvarande anslagshöjningar. Man skall göra besparingar. Man skall dra ned kostnaderna med ett belopp som motsvarar anslaget till Nordiska Afrikainstitutet. Om jag minns rätt var det ungefär 6 milj.kr.
Herr talman! Den modell som Lars Moquist har ställt upp för att rädda det nordiska samarbetet börjar knaka i fogarna redan i den första repliken. Först säger han att man skall ta bort pengar från det nordiska samarbetet och att det skall hanteras på nationell nivå. När jag sedan pekar på ett exempel, säger han att vi inte skall ge anslag till den här inrättningen utan det skall vi ta över några andra anslag. Forskningen vid Nordiska Afrikainstitutet kan t.ex. föras över till SAREC. Lars Moquist, är det möjligen inte så att ni även har föreslagit en kraftig minskning av anslaget till Herr talman! Det är i själva verket så att Ny demokrati skär ned anslagen över hela brädet. Det kommer att leda till att det nordiska samarbetet kollapsar. Mycket värdefull vetenskaplig forskning och kulturellt samarbete kommer att kollapsa. Vi skulle därmed också få avsevärt sämre underlag för de beslut vi skall fatta i den här riksdagen.

Herr talman! Jag har valt att lyfta fram två motioner som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar, och de handlar om kidnappningshotade barn och behovet av att rekrytera kvinnor till toppbefattningar inom bl.a. FN. Även om rättssäkerheten för barn generellt inte alltid är den vi önskar, är rättsskyddet för de kidnappningshotade barnen på intet sätt tillfredsställande. Det hotet gäller ofta barn med en förälder från ett annat land. Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur många barn som förts bort till utlandet, men enligt vissa uppgifter lär varje år anmälas ett par hundra fall. Trots att det rör sig om en relativt begränsad grupp, innebär varje bortförande av ett barn ett stort mänskligt lidande. Trots att Sverige har anslutit sig till två internationella konventioner som gäller olovligt bortförande av barn, Europarådskonventionen och 1980 års Haagkonvention, är möjligheterna begränsade för svenska myndigheter att hjälpa de barn som bortförts till länder som inte har undertecknat dessa konventioner. Det är därför viktigt att Sverige genom sina kanaler i FN och andra sammanhang gör intensiva ansträngningar för att förmå de länder som inte undertecknat konventionerna att ratificera dem. Det är bra med alla de åtgärder UD genom sina olika kanaler har gjort och ämnar fortsätta att göra, för att ge dessa barn rätt till båda sina föräldrar och båda föräldrarnas kulturer. Mänskliga rättigheter gäller också dessa barn. Men det måste också gå att förbygga olovligt bortförande av barn. I det arbetet tror jag att hela samhället måste engageras mer. Det handlar återigen, som jag har sagt i ett annat sammanhang här i dag, om att i stor utsträckning kunna tolka barns sätt att uttrycka sig både genom tal och kroppsspråk. Det handlar i stor utsträckning om lyhördhet. En ökad kompetens hos socialtjänsten, barnhälsovården och barnomsorgens personal så att de bättre kan bistå vid konflikter mellan föräldrar med olika kulturell bakgrund kan vara ett sätt att förebygga att barn rövas bort. Det har visat sig, att i de fall där kidnappningsrisken är överhängande har fri umgängesrätt utdömts i alltför stor utsträckning. Det finns anledning att följa upp de bortrövade barnen utifrån den aspekten också. I de fall där bortrövningsrisken är stor bör det exempelvis finnas ökade möjligheter att döma till umgänge med barn under överinseende av en kontaktperson. Det kan ytterligare vara ett sätt att skydda dessa barn från att rövas bort. Herr talman! Kvinnans situation i världen återkommer som ett ständigt tema. En gång kan det handla om hennes bortrövade barn, en annan gång om hennes möjligheter till toppbefattningar inom internationella organisationer. Kanhända har herr talmannen och ledamöterna i kammaren liksom jag vid olika referat i massmedia om internationella möten observerat hur få, knappast några, kvinnor som finns med vid de bord där internationella frågor avgörs. Särskilt tydligt blev detta för mig när FN:s nye generalsekreterare hälsades välkommen till Generalförsamlingen och invigdes i sitt nya ämbete. En stor ring av mörkklädda män från olika länder omgav honom. En enda kvinna, troligtvis en sekreterare, fanns långt bak i ledet för att vara till hands om hon behövdes. Vid den sekreterarreform som generalsekreteraren nyligen utförde försvann dessutom två kvinnor med toppbefattningar i FN. Vi som i Sverige på många olika sätt arbetar för jämställdhet och människors lika värde känner oss ganska nedstämda av sådana bilder och situationer, särskilt om man då betänker att en grupp människor, kvinnorna, i u-länderna svarar för mer än hälften av jordbruksproduktionen. I Afrika svarar de för 70 % av den. De svarar för huvuddelen av försörjningen av energi, huvudsakligen ved, och för försörjningen av vatten. Familjesammanhållning, barns hälsa och utbildning i de länderna kan vi ofta tacka kvinnorna för. Detta har de uppnått utan att i stor utsträckning ha tillträde till krediter eller äganderätt till den mark som de brukar och trots att en mängd kulturella, sociala, ekonomiska och juridiska hinder systematiskt diskriminerar dem. Denna grupp människor är 600 miljoner kvinnor som bor på landsbygden i u-länderna. Stora slumområden har växt upp under de senaste årtiondena runt de flesta städerna i u-länderna. Undersökningar pekar på att omkring 70 % av familjerna i många av dessa slumområden har endast ett familjeöverhuvud -- en kvinna. Det är ett fantastiskt betyg att kvinnor klarar uppgiften som ekonomisk källa och social och kulturell bärare, trots att de har alla odds emot sig. De arbetar i genomsnitt 25 % mer än männen och tjänar i genomsnitt 40 % mindre. Kvinnor kan inte isoleras från den ekonomiska verkligheten, som om de vore små öar i världen. Kvinnan utgör den ekonomiska verkligheten inte bara i u-länderna utan också i i-länderna. Den informella sektorn, där kvinnan är den dominerande, är en realitet som inte redovisas i statsbudgetar och bruttonationalprodukter men som ändock finns där. Roten till fattigdom och umbäranden för exempelvis 600 miljoner kvinnor på landsbygden i u-länder ligger i de systematiska brotten mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnornas egna organisationer måste stärkas, t.ex. Garmeen Bank i Bangladesh, möjligheter måste skapas för bättre representation i beslutande församlingar på både nationell och internationell nivå. Det är hög tid att släppa in kvinnan på framskjutande platser. Hon måste få sin jämställda plats för att hjälpa världen både socialt och ekonomiskt. Genom att vidga begreppet mänskliga rättigheter att också gälla kvinnans situation ges möjligheter att internationellt påverka attityderna till kvinnan och hennes möjligheter inom produktion, utbildning, ekonomi, sociala åtaganden, osv. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets skrivningar om de bortrövade barnen och om kvinnors representation i internationella organ samt till utskottets yrkanden i övrigt.

Herr talman! Ärade ledamöter! Det torde finnas få som inte i dag är medvetna om den stora roll som Taiwan kommit att spela. Taiwan, eller Republiken Kina, är vår näst största handelspartner i Asien efter Japan, med en handelsomsättning på ungefär 6 miljarder kronor. Landet har haft stora framgångar. Det har blivit något av en ekonomisk stormakt. Man har en låg inflation, på ungefär 2 %. Det är en stabil demokrati. Man har en valutareserv på inte mindre än 425 miljarder kronor. Det särskilt intressanta med Taiwan är inte minst vad som förestår på 90-talet. Man har antagit en sexårsplan, där inte mindre än 3 000 miljarder kronor skall investeras. Det gäller energiförsörjningen, ett fjärde kärnkraftverk, stora miljöinvesteringar, transporter och telekommunikationer etc. Det finns naturligtvis all anledning för Sverige att ha så goda relationer som möjligt till Republiken Kina, till Taiwan. Dess värre har det kommit in grus i maskineriet, genom att Sverige en gång erkände Kommunistkina och Republiken Kina då tillämpade principen att avbryta diplomatiska relationer med de stater som hade erkänt Kommunistkina. Att Kina är odelbart torde vara en av de få satser som både kommunisterna och Republiken Kinas företrädare är överens om. Emellertid har allt fler stater på senare tid kommit att föredra att ha förbindelser med Republiken Kina i stället för Kommunistkina. Flera afrikanska och latinamerikanska stater hör till dem. Efter det brutala förtryck som avslöjades i Kommunistkina, inte minst på Himmelska Fridens torg, skall det understrykas att anhängarna av att ha kontakter med Republiken Kina har fått ytterligare vatten på sin kvarn. De utländska representationskontoren -- flertalet industriländer torde ha sådana kontor i Taipei -- har särskilda privilegier, av ungefär samma slag som en normal ambassad har. Också från Republiken Kinas sida har man rest krav på ömsesidighet, att också andra länder med vilka man har ekonomiska och kulturella förbindelser skall ge kineserna motsvarande lättnader. Detta har man ävenledes försökt tillmötesgå inom åtskilliga av de europeiska staterna. Vi har också ändrat vår status, i det att vi numera, från att tidigare haft ett privat handelskontor, har ett handelskontor i Taipei som har fått halvofficiell ställning. Det står formellt under Exportrådets regi, och där utfärdar man viseringar och andra handlingar som kan behövas. Motionen avstyrks förunderligt nog av utrikesutskottet. Man hänvisar till en motsvarande behandling förra året. Att det då kunde finnas en majoritet för ett avstyrkande är kanske begripligt. Socialister av olika schatteringar kanske inte kände någon större glädje över de förbindelser som hade upprättats med en av de största ekonomiska makterna i Asien. Men vad finns det för anledning nu att inta en lika stelbent attityd? Det kan knappast finnas några ideologiska övertygelser. Tvärtom gör man nu allt vad man kan för att stimulera handelsutbyte och kulturellt utbyte med Vad händer då? Jo, man hänvisar till Wienkonventionen. Jag citerar ordagrant ur utrikesutskottets betänkande, där utskottet konstaterar ''att hittillsvarande svensk tillämpning av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser inte är förenlig med motionärens förslag''. Ja, det tror jag! Men det är just den hittillsvarande svenska tillämpningen av konventionens regler som motionärerna vänder sig emot. Det är där vi vill få bort stelbentheten. Det är ungefär som att säga: Den här dörren skall förbli stängd därför att den är stängd. Det är en alldeles fantastisk logik som man har lyckats åstadkomma från utrikesutskottets sida. Man skulle önska att det kunde bli en bättring relativt snart och att man inte föll för den stelbenta formalism som uppenbarligen har dikterats från utrikesdepartemenets sida. Men det tar naturligtvis tid att forma om utrikesdepartementet. Det arbetet har nu inletts, och jag hoppas att det skall kunna gå litet fortare i framtiden. Det kan väl inte vara så att det tas speciell hänsyn till Kommunistkina, som är en av de få kvarvarande kommuniststaterna i världen. Nu skall visserligen näringsminister Westerberg åka till Kommunistkina. Det kommer väl att balanseras på ett bra sätt genom att statsrådet Odell ställer sig i spetsen för en industridelegation till Republiken Kina. I varje fall hoppas vi att det kommer att uppfattas på det sättet. Förr eller senare kommer naturligtvis den här saken att rättas till. Det är bara det att det alltid skall behöva ta så förfärligt lång tid i det här landet. Republiken Kina har upprättat förbindelser med bl.a. Lettland. Det är något förvånande att det som går bra i Riga inte går i Stockholm. Det borde naturligtvis bli en ändring där så att vi kan få en större flexibilitet i vårt umgänge med andra stater. Jag yrkar bifall till motion 306.

Herr talman! Det ligger naturligtvis ett visst pikanteri i att moderaten Grönvall försvarar utskottet mot moderaten Birger Hagårds motion. Men det finns också en viss reson i det förhållandet. Moderaten Nic Grönvall, som i flera handelsdebatter ställt samma krav som moderaten Hagård nu ställer, har hamnat i ett sådant beråd att han representerar en regering, och den regeringen har att följa spelregler som riksdagsmän nödvändigtvis inte behöver följa. För att börja med det sista ämnet skulle jag vilja säga -- och det tar emot att behöva göra det -- till statsvetaren Hagård att folkrätten trots allt är den dominerande faktorn i utrikespolitikens vardag. Folkrätten fastlägger kriterier för bl.a. erkännandet av stater. Det är alltså inte nödvändigtvis en akt av socialistisk vilja att erkänna Kommunistkina som folkrättsligt subjekt, utan det är effekten av att man tillämpar den över hela jorden tolkade folkrätten. När det nu är så som Birger Hagård sade, att dessa båda Kinastater har uppfattningen att de båda är ett och att vi av folkrättsliga skäl har erkänt Kommunistkina, begränsar vi vår handlingsfrihet rent dogmatiskt när det gäller att gå den enda vägen fram för ett erkännande av Taiwan. Det ligger en svårighet i detta, eftersom det ur Taiwans grundläggande politiska synpunkt är angeläget att upprätthålla kravet på att Taiwan är en del av detta enda Kina. Det är en grundläggande faktor i hela Taiwans situation. Skulle vi förringa betydelsen av Taiwans deklaration i detta hänseende genom att göra någon typ av erkännandeaktion gentemot Taiwan, skulle vi i relationen till Kommunistkina egentligen bara skada Taiwans internationella ställning. Jag skulle önska att herr Hagård kunde biträda riksdag och regering med att tillsammans med företrädare för Taiwan försöka finna former som är folkrättsligt acceptabla för att ge just det eftertryck och den betydelse som vi alla här i landet tillmäter handelsrelationerna med Taiwan och Taiwans betydelse som aktör i det internationella etablissemanget. I Taiwan ser vi bl.a. en aktör i det betydelsefulla etablissemang som kallas för idrottsrörelsen. Det är möjligt att idrottsrörelsen kan hjälpa oss att finna en väg till en lösning på detta problem, som verkligen är ett problem -- jag delar Birger Hagård uppfattning därvidlag. Herr talman! Jag vill med några ord beröra F 3 anslaget. Det har talats en del om moderater här. Eftersom moderater inte är ett tillräckligt precist begrepp för att få replik, tillåter jag mig att i ett anförande beröra F 3-anslaget. Det utskottet nu säger är någonting utomordentligt sunt, nämligen att man skall göra en översyn, utvärdera och därefter ange riktlinjer. Det sägs i betänkandet att man skall tillhandahålla ett betydande anslag för fredsrörelsernas verksamhet. Jag vill säga att det egentligen räcker med att läsa budgetpropositionens bilaga över utrikesdepartementet och ta del av den användning av F 3-anslaget som varit praxis under de gångna åren för att man skall förstå att denna översyn är mycket angelägen. Vi moderater -- jag antar att den uppfattningen delas av dem som vi delar regeringsansvaret med -- anser att kopplingen av automatik i anslagsstorlek inte är önskvärd. Effektiv användning av statens anslagna medel är det normerande. Beträffande en effektiv användning av de anslag som skall gå till dessa organisationer kan vi gärna stå bakom utskottets skrivning. Det får gärna bli betydande anslag, men det måste vara effektivt använda medel.
Herr talman! Jag konstaterar att min gode vän moderaten Nic Grönvall har blivit gisslan. Men det hindrar väl ändå inte att vi skall kunna uppnå ett visst samförstånd. Nic Grönvall hänvisar till att man av folkrättsliga skäl inte skulle kunna ge Taiwans handelskontor vissa särrättigheter i Sverige. Jag förstår inte riktigt vad han kan mena med det. Jag vill understryka att det inte är tal om att man skulle erkänna Republiken Kina fullt ut. Det har ingen krävt, och man kräver det inte heller från Republiken Kinas sida. Däremot är det den hittillsvarande svenska tillämpningen av Wienkonventionen som kan ifrågasättas. Det är ju möjligt för fransmän, italienare och andra att ge lättnader av olika slag, t.ex. skattefrihet och möjlighet att inköpa skattefri sprit till handelskontoret -- det kan vara nog så användbart -- eller andra lättnader, exempelvis när det gäller visering. Det är många affärsmän och turister som i ökande utsträckning kommer från Taiwan och besöker Sverige. Om man nu kan underlätta för dem bör man naturligtvis göra det. Jag skulle önska att man från UD:s sida gjorde en ordentlig kartläggning över hur andra länder hanterar sina relationer till Republiken Kina och vilka lättnader de anser sig kunna ge. Det borde väl inte vara främmande för Sverige att följa samma regler som man följer i andra länder, inte minst i andra europeiska länder.